Herr talman! Jag har till uppgift att kommentera i första hand reservationerna 18 och 19, 23-40 samt 63-75. I de två första av dessa reservationer, som har avlämnats av centern resp. moderaterna, behandlas frågor som berör landsbygdens utveckling. Det är inga delade meningar i utskottet om att en positiv utveckling av landsbygden skall främjas. Det som diskuteras är frågan om hur det skall kunna ske. I reservationerna påstås bl.a. att det skulle vara socialdemokratisk politik som har medfört en ogynnsam utveckling av landsbygden. I alla industriländer sker en koncentration av arbetstillfällen och därmed också av befolkningen till städer och större tätorter. Den fortgående produktivitetsökningen inom jordoch skogsbruk berövar landsbygden arbetstillfällen. De ersätts inte av industriarbetsplatser, eftersom marknadsekonomiska överväganden leder till att dessa arbetsplatser i stället koncentreras. Marknadsekonomi är en bra metod för att generera resurser, men den leder inte till en levande landsbygd, utan snarare tvärtom, nämligen till en utarmning. I stället tvingas samhället till omfattande åtgärder för att korrigera effekterna av marknadsekonomin, om vi nu vill ha arbetstillfällen och befolkning kvar på landsbygden. Detta är en svår och kostsam uppgift, men det finns all anledning att kosta på både arbete och pengar för att lösa den uppgiften. Det är möjligt att det skulle gå att lösa problemet genom en effektiv etableringskontroll, men det har hittills inte funnits vare sig stöd för eller förslag till sådana åtgärder i riksdagen. I reservationerna betonar man, liksom utskottet, betydelsen av en positiv utveckling. Några förslag från reservanternas sida på hur man får en bättre utveckling redovisas inte. Hade man haft några förslag hade de givetvis genomförts av deras partier under de perioder då de hade regeringsmakten och då landsbygdens utveckling var Prot. 1985/86:149 ogynnsam. 22 maj 1986 Framför allt den moderata reservationen behöver en särskild kommentar. I den står det att utbyggnaden av den offentliga sektorn skulle ha utgjort ett hinder för en positiv utveckling av landsbygden. Det finns självfallet inget stöd för en sådan uppfattning. Det är tvärtom så, att arbetstillfällena inom den gemensamma sektorn är långt bättre fördelade än inom den privata sektorn. Utbyggnaden av den gemensamma sektorn har under de senaste decennierna varit den främsta anledningen till att det i dag inte är en ännu värre situation i våra glesbygder. Däremot har det privata näringslivet visat mycket litet intresse för att hjälpa till med utvecklingen. En reducering av den gemensamma sektorn skulle inte vara till gagn för glesbygden utan ett allvarligt bakslag, inte minst för den industri och privata verksamhet som finns, eftersom de gemensamma jobben förbättrar den s.k. infrastrukturen, som är livsviktig för både människorna och näringslivet. Moderaterna anför vidare i sin reservation: ”Människors rätt att slå sig ned och söka försörjning där de själva önskar måste respekteras.” Ja, den rätten ärt.o.m. garanterad i grundlagen. Har moderaterna upptäckt det först nu? Sanningen är den att kommunerna står i kö för den som vill starta verksamhet i glesbygden. Och inte nog med det. Kommunerna ger i allmänhet frikostigt stöd till sådan etablering, inte sällan i större omfattning än vad kommunallagen tillåter, och jag förstår dem. Därtill utgår som vi väl känner till olika former av regionalpolitiskt stöd, och utvecklingsfonderna tar långtgående finansieringsrisker. Den seriöse privatperson som i dag vill satsa på verksamhet i glesbygden får stöd av samhället och personlig service av kommunen. Jag måste fråga moderaterna vad de menar. På vilket sätt respekteras inte människor som vill bosätta sig och söka sin försörjning på landsbygden? Kanske är det så att moderaternas påståenden i den reservationen i själva verket är ytterligare ett uttryck för att moderaterna saknar egna förslag och försöker dölja detta genom klichéliknande uttalanden? I centerns reservation, som jag i långa stycken kan ansluta mig till, föreslås att riksdagen skall ta initiativ till ett utvecklingsprogram för landsbygden. Som utskottet har uttalat är begreppet landsbygd ytterst heterogent, så att ett samlat utvecklingsprogram inte blir meningsfullt. Även denna fråga var upp till diskussion under fjolårets regionalpolitiska debatt, och jag tyckte att de argument som vi då anförde står sig även i år. Jag vill påminna om glesbygdsdelegationen, som är en mycket aktiv och pådrivande delegation. Per-Ola Eriksson känner mycket väl till den, eftersom han tidigare var ordförande i den. Herr talman! I reservation nr 23 föreslår moderaterna liksom i fjol att lokaliseringssamrådet skall avskaffas. Syftet med samrådet är att skapa förutsättningar för att även industrin tar regionalpolitiska hänsyn vid sina investeringar. Samrådet omfattar både industriföretag och företag inom den privata serviceoch tjänstesektorn.

I likhet med förra året föreslår moderaterna att lokaliseringsbidrag, offertstöd och sysselsättningsstöd skall avskaffas till förmån för ett nytt stöd, som de kallar riskgarantilån. I många sammanhang pläderar moderaterna för att de regionalpolitiska stöden i allmänhet borde bli mera generellt verkande, men såvitt jag förstår skulle ett riskgarantilån, som det skisserats, verkligen bli ett selektivt stöd. Utskottet kan inte se några fördelar med det nya lånet, utan det skulle snarare innebära en försvagning av de regionalpolitiska medlen, och det finns ingen anledning att bifalla något sådant. Både moderater och folkpartister tycker att offertstödet skall avskaffas, eftersom speciellt folkpartiet menar att detta stöd är så konstruerat att det medger förhandlingar mellan staten och enskilda företag, vilket skulle medföra risker för missbruk. Nu är det ju så att både lokaliseringsstöd, investeringsbidrag och offertstöd är selektiva stödformer, och förhandlingar förekommer i alla dessa stödärenden. Vad som är bra med offertstödet är dessutom att det inte är en i förväg preciserad stödform, utan de närmare villkoren avgörs från fall till fall. Det är avsett att användas när andra stödformer inte är tillämpliga. Offertstödet kan lämnas främst för framtidsinriktade åtgärder som produktutveckling, marknadsföring och utbildning. Vidare är stödformen lämplig när det gäller projekt inom den privata tjänsteoch servicesektorn där investeringarna i byggnader och maskiner ofta är små och sålunda inte utgör nämnvärt underlag för lokaliseringsstöd. Det finns ingen anledning att avstå från denna regionalpolitiska stödform. Tvärtom är den betydelsefull just för att påverka investeringarna eller lokaliseringen av privata tjänster som utvecklas kraftigt. Jag skulle vilja veta vad folkpartiet har att föreslå för den privata serviceoch tjänstesektorn om vi skulle ta bort offertstödet. Länsanslaget har diskuterats av flera talare i de två första debattomgångarna. Reservanterna har olika förslag när det gäller både uppräkning och finansiering. Utmärkande för samtliga reservanter, med undantag för centerns företrädare, är att de i varierande grad vill räkna upp länsanslaget på bekostnad av andra regionalpolitiska stödmedel. Centern finansierar som bekant med de arbetsmarknadspolitiska medel vilkas användning kammaren redan för några veckor sedan beslutat om. Det är medel som vi nu näppeligen kan använda till annat ändamål. Utskottet har funnit att den nuvarande avvägningen enligt förslag i propositionen är den lämpligaste för närvarande. Men utskottet har samtidigt uttalat att detta inte utesluter att om starka skäl senare uppkommer en uppräkning kan ske. Jag skulle vilja påminna om vad industriministern nyss sade, att inget seriöst projekt kommer att sakna pengar för att kunna genomföras om man tar kontakt med industridepartementet eller med sin länsstyrelse. Per-Ola Eriksson diskuterade vad industriministern sagt, men det var så att industriministern svarade på Börje Hörnlunds fråga och sade att medlen inte har minskat. Lokaliseringslånen var inte med i Thage Petersons jämförelse. Jämförelsen gällde enbart bidragsanslagen som var 674 milj.kr. 1982 86. Även om man Prot. 1985/86:149 tar bort de 100 milj.kr. som var oppositionens höjning av länsanslagen 1984 22 maj 1986 innebär ökningen mer än en fördubbling. Centerns företrädare är högljudda, och det verkar som om de skulle vara världsmästare i regionalpolitik. Men man måste, som också har sagts tidigare i dag, titta tillbaka och se efter hur det såg ut i Sverige när centern hade ansvaret. Det blev nya jobb även under den tiden. I mitt län tt.ex. fick vi 4 000 nya jobb. Jag tror att det var 9 nya industrijobb — resten var kommunala och landstingskommunala jobb. Det var tack vare landstingsbeslut och kommunala beslut som det tillkom nya arbetstillfällen. Inga nya industrijobb kom. I hela landet försvann 34 000 industrijobb under den tid centern hade ansvaret för regionalpolitiken, så jag tycker inte att det finns anledning att vara så högljudd. Jag hade inte tagit upp det här om det inte hade varit så att jag hört Börje Hörnlund och nu Per-Ola Eriksson gasta väldigt högt om hur dåliga vi skulle vara och hur bra centern är på regionalpolitik. Mig förefaller det som om centern vore bättre på regionalpolitik i oppositionsställning än i regeringsställning. När det gäller nedsättningen av socialavgifterna — det finns ju några mycket olika förslag om det — skulle jag bara vilja säga: Låt oss nu se vad som händer med det försök som vi håller på med i Norrbotten! SIND skall ju utvärdera det. Låt oss invänta den utvärderingen innan vi prövar på något annat! Det generella stödet kostar ändå väldigt mycket. Därför är det viktigt att vi vet att det är ett stöd som ger resultat innan vi satsar på det. Det vet vi ännu inte — vi måste alltså vänta på utvärderingen. Jag tycker också att jag måste påminna kammaren om att det inte finns något borgerligt alternativ när det gäller regionalpolitiken. Till betänkandet finns det 12 särskilda yttranden och 75 reservationer, varav en är gemensam. Herr talman! Jag har nu inte hunnit med att kommentera alla reservationer som jag hade fått mig tilldelade — det skulle ta alltför lång tid. Jag hoppas att de reservationer som jag inte kommenterat inte uppfattas som mindre intressanta för det. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i tillämpliga delar och avslag på reservationerna.

Herr talman! Marianne Stålberg sade att riskgarantilån, som vi föreslår, är ett selektivt stöd och påstod att det innebär en försvagning av det regionalpolitiska stödet. Visst är det ett selektivt stöd! Utöver de generella lättnaderna för regionerna behöver man vissa selektiva stöd — det påpekade jag också i mitt anförande. I det här fallet behövs det därför att man har ganska dåligt med riskkapital i de här länen. Men att det skulle innebära någon försvagning av det regionalpolitiska stödet tycker jag inte. Marianne Stålberg gjorde en beskrivning av offertstödets fördelar. Många av de fördelarna kan ”översättas” till den typ av stöd som riskgarantilånen innebär. Genom riskgarantilånen kompenserar man för den större risk som det innebär att etablera sig i stödområdet. Det är alltså en hjälp till självhjälp, och pengarna kan återanvändas. Det är självklart att det också ligger i botten på vårt resonemang att vi på 113 alla områden måste minska statens utgifter genom att omfördela och genom att på ett bättre sätt utnyttja de befintliga resurserna. Det har flera gånger varit så med våra förslag att när man har diskuterat dem och ältat dem här och i andra politiska sammanhang har vi så småningom fått rätt. Kanske blir det så även när det gäller våra resonemang kring stödformerna som behöver förändras. Marianne Stålberg säger att utbyggnaden av den offentliga sektorn har givit arbetstillfällen. Ja, visst har den givit många arbetstillfällen. Det är just därför som det är så oroande att nu veta att alla kommuner och landsting måste skära ned på sin verksamhet. Eftersom den offentliga sektorn har varit den huvudsakliga arbetsgivaren kan man fråga sig hur det kommer att gå. Det kommer då att slå så mycket hårdare. Och hur blir det i framtiden? Det tycker jag skall bli mycket intressant att få svar på. Marianne Stålberg säger att det finns företag som vill satsa i glesbygden. Ja, visst finns det det! Men de får absolut inte satsa på det som den offentliga sektorn har monopol på. De får inte satsa på t.ex. vård av gamla eller sjuka, därför att det är begränsat till den offentliga sektorn. Felet är, menar jag, att man inte har varit mer flexibel — då skulle man inte ha varit så utsatt som man i dag är. Det är ändå glesbygden som först drabbas när det blir fråga om nedskärningar av den här typen.

Herr talman! Kvarvarande ledamöter! Marianne Stålberg svarade inte på de frågor som jag ställde. Om detta berodde på ovilja eller på tidsbrist kan hon väl själv reda ut. Jag upprepar emellertid: Är ni socialdemokrater beredda att pröva nya stödåtgärder för att åstadkomma en offensivare regionalpolitik? Är ni beredda att inom ramen för skattesystemet eller utbildningssystemet eller på annat sätt genom individinriktade åtgärder ge konkurrensfördelar för att skapa ett visst bosättningsmönster för att människorna skall kunna befolka olika områden av landet? Om ni inte har den uppfattningen skall ni gå ut till människorna och säga: Din bygd är inte värd att överleva. Marianne Stålberg tog också upp frågan om socialförsäkringsavgiften och sade att vi nu skall vänta och se vilka resultat detta system har gett i Norrbottens län. Det här talet om att vänta och vänta hör vi alltid. Men det gäller ju att förbättra villkoren för människor i utpräglade glesbygdsregioner. Då handlar det för socialdemokraterna inte om brandkårsutryckningar, om snabba insatser som i storstadsregioner. Då handlar det inte om att etablera bilfabriker. Det handlar inte heller om att ersätta tusentals jobb med nya industrilokaler och ny produktion. Människorna i Västerbottens och Jämtlands inland har i stället fått beskedet av Marianne Stålberg: Ni skall vänta. Vidare tog Marianne Stålberg upp länsanslaget. Hennes resonemang är ganska ologiskt. Ni inser ju själva att ert förslag till länsanslag är otillräckligt, eftersom ni antyder i betänkandet att ni kan tänka er att riksdagen måste återkomma till frågan senare. Vore det inte bättre att i voteringen rösta för ett högre anslag? Länsstyrelserna behöver nämligen redan nu ett klart besked för sin planering. Den 1 juli behöver de dessa pengar; det är ju då de fördelar medel till utvecklingsfonderna, till glesbygdsstöd, till IKS-verksam Marianne Stålberg sade också att centern försöker tävla om världsmäster 22 maj 1986 skapet i regionalpolitik. Det finns väl inget världsmästerskap i regionalpolitik. Vi nöjer oss med att vara svenska mästare. När det handlar om jobben säger Marianne Stålberg att det försvann så och så många jobb och att det tillkom arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Ja, det tillkom 22 000 nya jobb inom hälsooch sjukvården i skogslänen under de år då vi hade regeringsansvaret. Vad är det för fel på de jobben? De medverkade till att ge många kvinnor sysselsättning på hemorten. Marianne Stålberg har visat förakt för de jobben här i kväll.

Herr talman! Marianne Stålberg svarade kanske nöjaktigt på mina frågor. Låt mig emellertid till att börja med anknyta till vad industriministern sade. Han sade att vi nog inte står så långt ifrån varandra, folkpartiet och socialdemokraterna, när det gäller regionalpolitiken. Han tyckte att det fanns skäl att ställa sig bakom några av våra förslag. Vilket förslag skulle ni då kunna tänka er att ställa er bakom, Marianne Stålberg? Utskottsmajoriteten har sagt nej till allt; ni var inte intresserade. Något litet hade ni väl ändå kunnat bjuda på. Vidare sade Marianne Stålberg att det inte fanns några förslag. Jag antar att hon avsåg folkpartiet också. Låt mig räkna upp några stycken: förenklat regionalpolitiskt stöd, lägre arbetsgivaravgifter, transportstöd för egenföretagare, utjämnade teletaxor, oförändrat statsbidrag till glesbygdstrafiken, fortsatt bibehållande av de små skolorna, höjning av taket för avskrivningslån och höjda länsanslag. Det är ju en hel del. Ni kunde väl ha valt något av detta. Vi ville ha en översyn av de differentierade socialavgifterna. Det vore rimligt att ni hade accepterat det då, eftersom det försök som pågår nu är så erbarmligt dåligt. Det fungerar ju inte. Det gäller vissa branscher. Det gäller inte i vissa delar av inlandet, om man bor på fel sida om gränsen. Det är en fördel att bo vid kusten, där man har större möjligheter. Jag skulle vilja berätta en sak när det gäller länsanslag eller glesbygdsstödet. Jag skall ta ett exempel från Marianne Stålbergs eget län. En mani Bergs kommun tog initiativ för att rädda en del av den kommunen från att avfolkas. Han såg möjligheten att kombinera sågverksindustri med turism. I dag har flera tiotal personer arbete halva året på sågverket och halva året i turistanläggningen. Sådana djärva kombinationer lyckas man inte utforma i Helsingfors. Det måste ske ute i glesbygden av någon som tror på möjligheterna. Folkpartiregeringen 1979 såg till att den möjligheten fanns. Det är rimligt att lägga pengar på länsanslag och regionalpolitiskt stöd, för det ger bra effekt. Det är nära de människor som vet vad man behöver satsa på.

Herr talman! Jag förstår att det kan vara svårt att få Marianne Stålberg in på någon typ av ideologiskt resonemang. Marianne Stålberg har fullt upp 115 med att värja sig i det traditionella resonemanget och fighten med t.ex. centern. Men vad är det ni kivas om egentligen? Marianne Stålberg fällde några mycket intressanta uttalanden här från talarstolen. Det är bara litet svårt att dra några slutsatser om var Marianne Stålberg och socialdemokraterna egentligen befinner sig på den ideologiska skalan. Så här sade Marianne Stålberg — med beklagande, tyckte jag att jag hörde: Marknadsekonomiska överväganden styr. Detta är alltså vad som leder till de problem som vi diskuterar här i dag. Eftersom det fungerar på det sättet — underförstått med socialdemokraternas goda minne — är det klart att regeringen måste ingripa och korrigera när skadorna redan är skedda på människor, miljö och regioner, och det blir dyrt, sade Marianne Stålberg. Men finns det då ingen annan väg? Går det inte ens att få till stånd en diskussion om de behövliga styrmedel som vpk har krävt? Går det bara att debattera på högerns och borgerlighetens villkor, Marianne Stålberg? Men så hände det en intressant sak i debatten. Vpk har hela tiden pläderat för att den gemensamma sektorn behövs, dels för att bibehålla och förbättra servicen åt alla människor, dels därför att den ger meningsfulla jobb. Den offentliga verksamheten tillfredsställer människors behov och skapar samtidigt jobb. Då får inte staten dra in miljarder från kommuner och landsting, för det leder till bl.a. ökad arbetslöshet. Nu säger Marianne Stålberg att den offentliga sektorn har stor betydelse, att den ger jobb och tydligen bra jobb också. Var skall man som sagt placera in Marianne Stålberg på skalan? Sedan har moderaterna mage att stå här och tala om för oss andra att det var ju också vad de sade, att kommunerna nu får det så besvärligt att de måste dra ner på sin verksamhet, och då minskar jobben. Vad har moderaterna gjort för att se till att människorna får behålla sin goda service och sina jobb? Det skulle jag vilja veta.
Herr talman! Det är så, Ingrid Hemmingsson, att om man skulle införa riskgarantilån, skulle det bli en märkbar försvagning av det regionalpolitiska stödet, eftersom betydligt mindre medel i så fall skulle utgå till regionalpolitiken. Ingrid Hemmingsson säger att offertstödet har ungefär samma verkan som riskgarantilånen. Varför behåller vi då inte offertstödet, som redan är i funktion? Om Ingrid Hemmingsson tror att tiden arbetar för henne och moderaterna tycker jag att hon skall fortsätta med den tron. Ingrid Hemmingsson och jag har tidigare här i kammaren debatterat den offentliga sektorn och den rädsla som moderaterna visar för den. Jag tycker att moderaternas åsikter i den frågan är skrämmande. Jag har tidigare frågat Ingrid Hemmingsson utan att få svar: Vad är det för verksamhet i den gemensamma sektorn som skulle vara så farlig för glesbygdsborna? Pratet om att det inte getts utrymme för det privata näringslivet att etablera sig i glesbygden är ju nästan löjeväckande. Jag kan inte tänka mig att någon privat näringsidkare skulle tycka att det skulle vara meningsfullt att anordna privat service för äldre människor t.ex. i den rena glesbygden som Ingrid och jag har i vårt län. Jag tror inte det skulle vara speciellt inkomstbringande. Vi får nog vara mycket tacksamma för att vi i glesbygden har den gemensamma = Prot. 1985/86:149 sektorn som vi betalar via skatten. Annars skulle det sett förfärligt ut både 22 maj 1986 när det gäller servicen för gamla människor och när det gäller sysselsättningstillfällena. I mitt huvudanförande sade jag fel siffror, Per-Ola Eriksson. Jag sade att 34 000 industrijobb försvann i Sverige under er regeringsperiod. Det är mycket värre än så. Det var 160 000 jobb som försvann i hela landet. Det var skogslänen som miste de 34 000 jobben. Jag skulle vilja veta, Per-Ola Eriksson, vad det är mer som ni i centern vill satsa på utöver förslagen om minskade inkomster för staten. Jag har inte hört fler förslag från er utöver detta att länsanslagen skall höjas. Vi är överens om att tycka att länsanslaget är bra och ger billiga jobb. Det är ju inte så att länsstyrelserna nu använder alla pengarna på en gång när de får den nya fördelningen från den 1 juli. Vi har ju stora chanser, om det visar sig nödvändigt, att återkomma under det budgetår som börjar nu den 1 juli.

Herr talman! Marianne Stålberg säger att riskgarantilånet inte är bra eftersom det ger för litet pengar. Men ganska många av oss här i kammaren har varit överens om att man inte kan sätta likhetstecken mellan pengar och bra regionalpolitik. Det beror på hur resurserna utnyttjas. Marianne Stålberg påstod att jag hade sagt att riskgarantilånen skulle ge samma verkan som offertstödet. Det sade jag inte. Jag sade att riskgarantilånen innebär en förenkling och är mera flexibla. De positiva sidor av offertstödet som Marianne Stålberg beskrev kan man också få av riskgarantilånen. Så några ord om den offentliga sektorn. Min fråga var: Hur blir servicen i glesbygden när den offentliga sektorn måste krympa? Socialdemokraterna drar ju in runt 6 miljarder från kommunerna. Då måste kommuner och landsting spara, och då har man inget alternativ i glesbygden om man spar på den offentliga sektorn, eftersom det inte har tillåtits några som helst privata alternativ. Visst får företagare etablera sig, säger Marianne Stålberg. Jo, men inte på de områden där den offentliga sektorn har monopol. Marianne Stålberg sade att de fria marknadskrafterna är bra, men de utarmar glesbygden. Hon var väldigt tvärsäker på den saken. Men de fria marknadskrafterna kan användas hur som helst här i kammaren. Ibland är det ett skällsord, och ibland tar man till det när man inte har några andra argument. Jag tycker vi skall komma ihåg att dessa marknadskrafter är vi allihop. Det är våra beslut när vi konsumerar och köper och allting sådant. Vi kan inte komma ifrån att det är dessa marknadskrafter som har skapat välståndet i västvärlden. Och vad är alternativet till dem? Jo, en regleringsekonomi-—t.ex. en sådan som Viola Claesson pläderar för — och den har visat sig medföra oändliga bekymmer. Det är vi politiker som skall fastställa ramarna — och det är dessa som vi egentligen diskuterar i dag — dock med vissa begränsningar. Många ingripanden från politiker på alla nivåer leder ju till flera ingripanden för att rätta till effekterna av dem som tidigare gjorts, och det är det som i sin tur hindrar utvecklingen i stödområden.

Herr talman! Jag konstaterar för andra gången att Marianne Stålberg inte svarar på mina frågor.

Jag läste med stort intresse vad landshövdingen i Västerbottens län Sven Johansson för en tid sedan skrev i tidningen Land, där han var inne på samma tankebanor. Det finns alltså en opinion för en förnyelse av regionalpolitiken, innebärande att man upphör att satsa på byggnader och maskiner. Sådana satsningar har vi nu gjort under 20 års tid. Vi måste satsa mer på människor och ge konkurrensfördelar åt dem som bor eller bosätter sig i en viss region som under lång tid haft minskande befolkning. Får vi inte en direkt inflyttning till vissa regioner här i landet, är det detsamma som att vi skriver ut en beställning på avfolkning av dessa. Då släcks ljuset, som Börje Hörnlund har sagt i debatten tidigare i dag, i stora delar av landet. Jag har heller inte fått svar på frågan om ett jobb i Sorsele är mindre värt än ett jobb på ett lyxhotell i Luleå kommun. Jag tolkar Marianne Stålbergs underlåtenhet att svara så, att det förhåller sig på det sättet: det är inte värt att satsa på människor i Västerbottens och Jämtlands inland för att dessa skall få en trygghet i arbetet och för att få fart på näringslivet inom småföretagssektorn, och det är inte heller värdefullt att satsa på utvecklingsfonderna i den takt som vi har föreslagit — ett förslag som Marianne Stålberg tidigare under detta riksmöte har varit med om att avslå. Marianne Stålberg tog dessutom upp frågan om industrisysselsättningen. Låt mig påminna om att Marianne Stålberg på våren 1983 röstade för att exempelvis LKAB i Norrbotten skulle minska antalet anställda med långt över 1 000. Det beslutet fattades med ett enda klubbslag. Var det ett uttryck för en aktiv regionalpolitik, eller var det ett uttryck för något annat? Jag tycker att Marianne Stålberg i den här debatten silar mygg och sväljer kameler. Marianne Stålberg understryker vidare kostnaderna för länsanslaget. Hon menar att det är dyrt och att det nu inte finns anledning att satsa på det. Men skulle inte Marianne Stålberg litet grand tänka på vad det kostar för samhället och människorna att icke satsa på regionalpolitiken? Är ändå inte koncentrationen en börda för samhällsekonomin och för de enskilda människorna vilken det finns anledning att reagera emot? Finns det inte anledning att tänka efter vad man får om man satsar på regionalpolitik? Genom den får man ju trygghet och sysselsättning för människorna.

Herr talman! Replikskiftet mellan Marianne Stålberg och Ingrid Hemmingsson är intressant: socialdemokratisk politik kontra eller tillsammans med moderat politik. Marianne Stålberg har ju så vackert lovat moderaterna och Ingrid Hemmingsson att man skall nöja sig med att korrigera när skadorna redan är Prot. 1985/86:149 skedda. Socialdemokraterna vill alltså inte ha det som Ingrid Hemmingsson 22 maj 1986 kallade regleringspolitik och som vpk står för. Jag skulle vilja fråga: Vad skall man göra om ytterligare 90 000 eller 100 000 industrijobb försvinner och de mäktiga och fria krafterna, som moderaterna vill gynna — varvid också socialdemokraterna spelar med —, lämnar ort efter ort i ett rasande tempo med total ödeläggelse som följd? Jag värnar om kvinnorna i kommuner och landsting och om deras jobb. Bland kvinnorna finns en mycket stark rörelse på gång. Jag undrar vad Marianne Stålberg tänker svara dessa kvinnor. Blir det likadant nästa år, dvs. några trösterika ord om korrigeringar, när skadan redan är skedd? Varför inte säga åtminstone några ord, Marianne Stålberg, om vpk:s krav på styrning i stället för det tandlösa lokaliseringssamråd som existerat hittills? Skall socialdemokraterna fortsätta med att bara korrigera och att sabotera kvinnornas möjligheter till jobb och god service? Jag tycker att man kan begära åtminstone någon form av svar på de här frågorna.
Herr talman! Ta nu chansen, Marianne Stålberg, och förklara för mig vad industriministern menade! Vilka av de förslag som folkpartiet har lagt fram kunde han tänka sig att ni skulle anta? Jag tycker det finns skäl att ge oss ett svar på det nu i den sista replikomgången. Ingen behöver sakna länsanslagen, säger Marianne Stålberg. Det är bara att ta kontakt med departementet, så fixar det sig. Ja, men det skall ju inte vara så. Marianne Stålberg har själv hemma i Östersund skrivit under på att länsstyrelsen i Jämtlands län behöver mera pengar och vill ha det. Låt oss ge länsstyrelsen de pengarna direkt, så att den kan disponera dem! Det är ju de som finns nära människorna som vet vad pengarna skall användas till. De skall inte behöva gå till departementet. Jag kan bara konstatera att socialdemokratisk regionalpolitik handlar om centralstyrning. Jag börjar bli aningen rädd nu för att ni möjligen tänker föra tillbaka allting till Helsingfors och fatta alla beslut där. Kan ni inte tänka er att fortsätta den decentralisering som var på gång och flytta ut mer av besluten till länen? Som avslutning skulle jag vilja säga att folkpartiet i sina förslag har satsat på tre tunga områden: Vi anser att de regionalpolitiska stöden skall vara rationella. Besluten skall fattas nära dem som är berörda. Stöden skall vara administrativt enkla att handlägga. Det betyder konkret att vi vill lägga mer pengar på länsanslagen. Jag tycker att Marianne Stålberg borde kunna hålla med om att detta är rationellt, bra och effektivt.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på debatten både under förmiddagen och i det här replikskiftet tycker jag att det verkar som om oppositionen tror att länsanslagen — som jag tycker är bra — är det enda saliggörande i den framtida regionalpolitiken. Jag tror inte att det är så. Vi bör använda hela medelsarse 119 nalen. Vi fattade beslut om en förnyelse av medelsarsenalen så sent som i fjol, Per-Ola Eriksson. Det är alltså bara ett år sedan, och de medlen skulle räcka fyra år framåt. Jag tycker att vi skall avvakta och se vad som kan åstadkommas med det regionalpolitiska stöd vi har. Per-Ola Eriksson har försökt få mig att säga någonting om de nya förslagen om individinriktade insatser, men jag har inte hunnit göra det tidigare. Vi har en utredning vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Jag sitter själv med i den utredningen, och det gör också landshövdingen. Dessutom ingår en mycket duktig företagare från länet, som för övrigt är f. d. riksdagsledamot för centerpartiet. Vi har ännu inte officiellt lagt fram det förslag Per-Ola Eriksson talar om, men det håller på att förankras i de grupper där det behöver förankras. Det dröjer inte länge förrän vi kan lägga fram förslaget, men jag tycker inte att det finns anledning att presentera det här i riksdagen innan det lagts fram i länsstyrelsen i Jämtlands län. Jag försäkrar emellertid att det inte dröjer länge förrän det kommer ett förslag. Per-Ola Eriksson säger att det är värt att satsa pengar på regionalpolitiken. Jag tycker nog att vi har bevisat det, eftersom vi har fördubblat medlen till regionalpolitiken sedan centern hade ansvaret för den. Till Ingrid Hemmingsson kan jag säga att jag vidhåller att offertstödet är ett enkelt och flexibelt stöd. Jag tycker att vi skall fortsätta med det i stället för att ge oss in på en försämring av stöden genom att gå in för riksgarantilånen. Och, Ingrid Hemmingsson, jag tycker att ni till en senare debatt skall fundera mycket på detta med jobb i glesbygden. Jag tror inte att privatföretagsamheten skulle vara intresserad av att sköta vården så som den gemensamma sektorn gör. Jag hinner inte svara på de frågor som Viola Claesson ställde till mig, men jag kan säga att lokaliseringssamrådet är någonting som industriministern i dag använder väldigt flitigt, därför att han tycker det är ett bra och viktigt instrument. Min förhoppning är att det skall kunna utökas.

Herr talman! De socialdemokratiska företrädarna i dagens debatt har samtliga uttryckt stor tillfredsställelse med den förda regionalpolitiken, den tredje vägens politik. Man har berömt sig av och applåderat lägre arbetslöshetstal och fler jobb och att pengarna räckt till för alla projekt man ansett vara värda att satsa på. Det har inte varit någon egentlig inre kritik av den egna politikens relativa misslyckande. Man har varit sig själv nog och har inte ansett sig behöva kasta någon som helst blick på vad oppositionen i utskottet ansett vara värdefullt för framtiden. Det är enligt mitt förmenande en alldeles för okritisk och samtidigt hurtig inställning till problemen. Den hittills förda regionalpolitiken har visat sin oförmåga att räta upp förhållandena, i synnerhet när den bedrivits jämsides med en ekonomisk politik och en skattepolitik som kommit att bli ett hinder för utvecklingen, framför allt i de små och medelstora företagen. Moderata samlingspartiet har i ett antal motioner till årets riksmöte lagt fram förslag om förändringar inom den ekonomiska politiken, skattepolitiken, näringspolitiken, småföretagarpolitiken, regionalpolitiken, etc. De föreslagna riktlinjerna måste enligt vår mening få ligga till grund för en omläggning av politiken inom dessa områden, innan vi kan komma till rätta Prot. 1985/86:149 med undersysselsättningen i Norrlandslänen. 22 maj 1986 Men även ett antal socialdemokratiska riksdagsmän har i motioner visat hur otillfredsställande situationen är i resp. hemlän. Socialdemokratin har alltsedan regionalpolitik började bedrivas i vårt land för drygt 20 år sedan använt sig av en enda modell: mer pengar till beredskapsjobb, till arbetsmarknadsinsatser, fler regionala paket med mer pengar när allt har kraschat, miljard på miljard till de statliga företagen, som ofta varit i kris. Socialdemokratin har försökt finna någon sorts genväg i sin modell. Den genvägen finns inte. Det finns inte någon annan väg mot fler jobb än att tillverka varor och tjänster som människorna-marknaderna frågar efter och är beredda att betala för. Varför har socialdemokrater så svårt att förstå det här sammanhanget? Vi skall satsa på långsiktiga jobb, på produktion av varor och tjänster som efterfrågas och som får till följd att jobben växer fram på ett naturligt sätt. Konstlad sysselsättning skapar ingen tillväxt och ingen utveckling. Det är inte tillräckligt att enbart lita till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fler beredskapsjobb eller att forsätta bygga ut den offentliga sektorn, bygga skolor, polishus, industrihus, vägar eller att ösa in mer pengar i företag i kris. Regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken tillsammans med andra politikområden måste samlade bli mer effektiva och mer offensiva. Detta når vi genom ökad utbildning, produktutveckling och en medveten satsning på framtidsbranscher. Det krävs bl.a. en annan ekonomisk politik, en annan skattepolitik som medger utveckling, tillväxt och expansion. Detta gäller inte bara Norrlandslänen utan hela vårt land. Herr talman! Enligt länsstyrelsernas egna prognoser över befolkningsutvecklingen kommer de fem Norrlandslänen att mellan åren 1980 och 1990 förlora 22 000 människor, framför allt unga, till storstadsområdena. Hur är det möjligt för er socialdemokrater att berömma er av ett sådant scenario? Antalet flyttlass ökar nu med accelererande fart. Bara de senaste tre åren — med socialdemokratisk regering — har antalet utflyttade från skogslänen ökat med ca 15 000 personer. Även under denna flyttlassepok är det särskilt inlandet som drabbats. I dag finns det många byar i inlandet som saknar unga människor. På många håll har nästan alla barn, ungdomar och medelålders flyttat till storstadsområdena. Vad får er socialdemokrater att tro att norrlänningar applåderar den utvecklingen? Fram till 1990 fordras det 55 000 nya jobb i Norrlandslänen för att alla skall kunna stanna kvar: 18 000 i Norrbotten, 9 000 i Västerbotten, 10 000 i Västernorrlands län och 13 000 i Gävleborgs län. Denna eftersläpning skulle ha varit ännu större om inte utflyttningen ökat de senaste tre åren. Tror ni socialdemokrater att er politik ger utrymme för en ökning av sysselsättningen upp till dessa tal? Den har inte gjort det hitintills. Kommer vi över huvud taget att kunna bibehålla det antal jobb vi i dag har? I samtliga Norrlandslän är det ungdomen som drabbas särskilt hårt av bristen på jobb. Upp till 20 26 av ungdomarna i vissa kommuner saknar i dag ett arbete, och detta i en konjunktur som ger våra företag möjlighet att sälja näst intill allt vi producerar. Vad händer, socialdemokrater, med sysselsättningen i den konjunkturavmattning som kommer? Vad händer i Norrlandslä 121 nen, som är så beroende av goda utlandsaffärer? Hur kan ni socialdemokrater vara så nöjda med att upp till 20 96 av vår ungdom går utan ett jobb i vissa av våra kommuner? Har ni satt er in i vad som kommer att hända i inlandskommunerna? Vilken beredskap finns för ett mörkt scenario? Vi befarar att så länge socialdemokraterna får igenom sina regionalpolitiska förslag i riksdagen och så länge den nuvarande skattepolitiken och ekonomiska politiken består, så länge kommer vi att få dras med regional obalans. Småföretagens roll i utvecklingen av Norrlandslänens näringsliv inför 1990-talet är klart underskattad. Det är inte de stora företagsetableringarna som är den framtida utvecklingen. Den tiden är förbi — om den nu någonsin funnits. Det är de många små företagen — vare sig de redan finns eller kommer att etableras — som är den framtida modellen för industriell utveckling eller utveckling av tjänsteproduktion. Under åren 1982-1985 höjdes med den tredje vägens politik skattetrycket inom företagen i vårt land med 15 miljarder kronor. Detta innebär att det norrländska näringslivet påfördes skatter och avgifter med tillsammans ca 2,1 miljarder kronor. Anser ni socialdemokrater att den skattepolitiken har främjat utveckling, tillväxt och expansion i Norrlandslänen? Anser ni att det föreligger något samband mellan vårt höga skattetryck och det faktum att Sverige har de flesta företagskonkurserna i västvärlden? Socialdemokratisk politik gynnar inte Norrlandslänen — detta kan klart slås fast. Sammantaget innebär effekterna av den förda politiken — då alla politikområden beaktats — en fortsatt utflyttning; allt fler står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det blir en fortsatt snabb utglesning av Norrlands inland. Flyttlassen kommer att fortsätta att rulla söderut. Inlandets barn kommer inte längre att finnas där, herr talman. Jag vill ställa ytterligare några frågor till den socialdemokratiska företrädaren i den här debattomgången, Monica Öhman. Det gäller den tredje vägens politik. 1. Kapital bundet i fastigheter, varulager, inventarier, maskiner, goodwill etc. förmögenhetsbeskattas hos företagaren. För att klara av detta tvingas företagaren till ofta abnorma personliga uttag från sin rörelse, vilket hindrar en normal utveckling och tillväxt i hans företag. Alltför ofta tvingas företagaren att sälja ut sitt företag för att klara av att betala förmögenhetsbeskattningen och för att inte äventyra sitt företags bestånd. Anser ni socialdemokrater att detta är rimligt? 2. Vi har en av västvärldens högsta räntor. De ligger i dag 3-4 90 över jämförbara länders. På vilket sätt anser ni socialdemokrater att detta främjar utvecklingen i Norrlandslänen? 3. Löntagarfonderna dränerar det norrländska näringslivet på hundratals miljoner årligen. Det är vinstmedel som borde ha fått vara kvar och arbeta som riskkapital för utveckling och expansion i de egna företagen. I stället har dessa medel inlevererats till löntagarfonderna, som använt dem till börsspekulation och klipp på fondbörsen. Under åren 1983-1985 har beräkningsmässigt 340 milj.kr. förts från de norrländska företagen till de stora börsföretagens aktieägare i Volvo, Fermenta, Electrolux, Alfa Laval etc. Inte minst är Nordfondens agerande på den svenska aktiebör Prot. 1985/86:149 sen ett avskräckande exempel på snabba placeringar och klipp. På vilket 22 maj 1986 sätt anser ni socialdemokrater att löntagarfonderna har medverkat till utvecklandet av det norrländska näringslivets expansion och tillväxt? 4. De stora statliga och kommunala monopolföretagen motverkar på olika sätt privata initiativ inom områdena tjänster, vård och varor. Service till människor i allmänhet hamnar i riskzonen när privata serviceföretag hindras i sin utveckling. Hur gagnar detta Norrlandslänen? 5. Utvecklingsfonderna och andra regionala fonder har alltmer förlorat entreprenörandan i sin verksamhet — om de nu någonsin haft den. I dag ligger stora summor pengar på långa bankräkningar och i obligationer, i stället för att användas till företagsetableringar, som riskkapital i företag som vill starta. På vilket sätt har detta gagnat Norrlandslänen? 6. Hur kan ett nej till att domänverket säljer ut mindre delar av sin mark till jordbrukare eller skogsbrukare som komplettering av redan befintlig mark vara till hjälp i Norrlandsjordbrukets utveckling? 7. Genom att hindra företagare att göra avdrag för forskning och utveckling har socialdemokraterna hindrat en naturlig utveckling inom de mindre företagen. De finns företrädesvis i Norrlandslänen. Hur kan detta gagna de norrländska företagen? Den tredje vägens politik är ett hinder för en offensiv utveckling, enligt mitt sätt att se det. Moderat politik ger samlat ett alternativ som bättre skulle motsvara våra ambitioner om bättre balans inom de olika regionerna. För att Norrlandslänen skall nå tillväxt och utveckling och därigenom få en ökande arbetsmarknad, krävs det, som vi ser det, att moderat politik får ett kraftigare genomslag. Samtliga politikområden måste samverka. O Skattetrycket måste sänkas. Skatt på kapital bundet i företagen slopas helt. 2 Den offentliga sektorns monopol skall medge ökad konkurrens från privata initiativ. 2 Rader av förbud och hinder måste bort. Dessa fungerar i dag som effektiva hinder för utvecklingen av ett friare näringsliv. 0 En regional politik som mer siktar på okonventionella lösningar och generella metoder måste till. Vi skall hindra att arbetslösheten flyttar från ett visst företag till ett annat. 0 En fortsatt satsning på de mindre högskolorna är absolut nödvändig. 0 Sänkta kostnader för företagen i form av lägre arbetsgivaravgifter och egenavgifter behövs. Vi föreslår därför i en av våra motioner sänkningar med 10 96 i hela stödområde A, vilket innebär i huvudsak inlandet. För att minska tröskeleffekterna föreslår vi sänkningar med 3 96 i stödområde B. Denna politik skulle verksamt bidra till att allt näringsliv, förutom de statliga verken, fick den tro på framtiden som behövs för att företagen skall vilja utveckla och expandera. : Hur kan ett nej från socialdemokraterna och kommunisterna i detta avseende vara till hjälp för utvecklingen i Norrlandslänen? 123 Jordbrukets roll i bevarandet av en levande landsbygd måste mer uppmärksammas. Eftersom vi har bestämt oss för att behålla sysselsättningen inom näringen, bevara ett öppet landskap och ta hänsyn till försvarspolitiska överväganden, är det också rimligt att vi låter jordbruket få en reell möjlighet att utvecklas, så att näringen förmår ge dem som sysselsätts sin bärgning. Vi har här ett gemensamt ansvar. Till sist, herr talman: Den kommission som föreslås kan bli ett steg mot en bättre regionalpolitik. Låt oss ge oss den chansen! Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:13.

Herr talman! För oss som varje dag möter glädjeämnen och problemställningar i livet i skogslänen framstår med all önskvärd tydlighet hur oengagerat och alltför ringa framtidsinriktat som regeringen nu hanterar de regionalpolitiska målen om en balanserad utveckling i landets olika delar och om att människor skall ges tillgång till arbete oavsett var de bor i landet. Detta betygar också den debatt som har förts här tidigare i dag. Elver Jonsson och Sigge Godin har som folkpartiets representanter framfört en del av våra synpunkter. Jag tänker nu fylla på med ytterligare några. Vi kan alla konstatera att situationen i dag är alarmerande och dyster, särskilt vad gäller befolkningsutvecklingen. Samtliga skogslän har kraftigt åderlåtits genom utflyttning till de redan överhettade storstadsområdena. Norrbotten förlorade förra året nära 1 300 människor, Västernorrland 1 250, Gävleborg 1 425 och Jämtland 560. Ja, även för Värmland och Kopparberg redovisas liknande dystra befolkningssiffror. Endast för Västerbotten redovisas positiva befolkningsströmmar, tack vare Umeås och dess universitets utvecklingskraft. Sammantaget har de fem senaste åren inneburit en åderlåtning av i huvudsak unga människor till ett antal av 11 000. Det skall jämföras med det positiva tillskott på 17 800 som åren 1976-1980 under borgerlig regim gav. Det är därför förvånande och nonchalant att den socialdemokratiska regeringen accepterar nuvarande avveckling. Det är de unga, som utgör själva livsnerven i vårt samhälle, som flyttar. Med utgångspunkt i folkpartiets värderingar och erfarenheter krävs det nu, herr talman, en skyndsam samordning av tillgängliga resurser för att på olika vägar stärka och utveckla såväl skogslänens befintliga tillgångar som andra gemensamma tillgångar. För att bibehålla en levande bygd och samhällen med viktiga servicefunktioner och som ger arbetstillfällen är nuvarande åtgärder klart otillräckliga. Trots att det inom regeringskansliet finns såväl ett regionalpolitiskt råd som en arbetsgrupp med särskilt ansvar för decentraliseringsfrågor, måste folkpartiet konstatera att hittillsvarande insatser har kännetecknats av bristande samordning och okänslighet för konsekvenserna av beslut inom olika statliga sektorer. Jag hade tänkt fråga hur det har gått med det regionalpolitiska rådets aktiviteter. Industriministern lovade ju i den regionalpolitiska debatt som vi förde här i kammaren den 1 april mer resurser till och en bredare Prot. 1985/86:149 sammansättning av rådet. I dag har vi fått höra en del av vad som skall 22 maj 1986 komma till, men effekterna av dessa åtgärder återstår att bevaka. Det behövs nu krafttag för att vända utvecklingen. Det är många som har uppehållit sig kring det önskemålet. Jag tänker särskilt på utsatta grupper som ungdomar och kvinnor, som nu lämnar skogslänen, eftersom nya jobb saknas. Jag tänker på jordbruket, som i skogslänen kämpar mot statsmakternas oginhet. Fram till 1990 väntas bortemot 7 000 personer förlora sina arbeten eller få sina försörjningsmöjligheter försämrade, om inte nuvarande avveckling stoppas. Jag tänker på gruvindustrin, som står inför stora omställningsproblem. Fortsatt prospektering och brytning är inte längre något självklart med nuvarande marknader. Jag tänker på jord-, skogoch gruvindustrin, som av tradition har utgjort basnäring för skogslänen. Låt oss komma ihåg att när Norrland en gång kolonialiserades lockade statsmakterna nybyggare till skogslänen just för att bättre kunna tillvarata tillgångarna på skog och malm. Då behövde staten naturresurserna. Då behövde man människorna för industrins utveckling. Det behövs nu en ny strategi för utveckling av skogslänen. Det krävs en nationell samling. Så allvarligt ter sig läget. Herr talman! Vice talman Karl Erik Eriksson och jag har tillsammans med kamrater i centern och moderata samlingspartiet i motion framfört förslag om att en kommission bör tillsättas. Andra talare har före mig i dag preciserat sammansättning och uppgifter. Utöver detta vill jag tillägga att en sådan kommission skulle på ett helt annat sätt än vad som sker i dag initiera, samordna och bearbeta kortoch långsiktiga projekt som kan stärka regionernas näringsliv. På 1960 och 1970-talen var den ekonomiska tillväxten ofta en given utgångspunkt. I dag måste regionalpolitik i större utsträckning bli ett medel för att mobilisera de resurser som finns runt om i Sverige för ökad tillväxt. Och här behövs samordning. Låt mig belysa nuvarande situation från ett samhälle i Västerbotten, nämligen Norrfors. Det finns säkert andra bygder runt om i landet med samma erfarenhet. Norrforsborna beslöt sig för att konkret försöka stoppa utflyttningen från byn. Man gick samman för att bygga ett industrihus. Länsanslaget hjälpte byborna. Det är det länsanslag som vi i folkpartiet vill förstärka ytterligare. Man ”gav järnet” och byggde med egen arbetskraft detta industrihus. Förra månaden invigdes det. Här finns nu unga entreprenörer och hantverkare som hyresgäster. Barnfamiljerna stannar, skolan blir kvar, bagaren fortsätter att baka sina bullar osv. Men hotmoln finns också. Postverket varslar om indragning av postkontoret. Kundunderlaget sviktar, säger man. Den ena myndigheten vet inte vad den andra gör. Så är det att leva i glesbygd. SJ rationaliserar — turerna mellan Storuman och Umeå dras in och stationer läggs ner. Det lilla kundunderlag som fanns försvinner definitivt utan att SJ i klartext behöver säga att linjen upphör. Företagens möjligheter att nå marknaden söder ut försvåras. Överlevnaden för näringarna försvagas. Arbetstillfällen försvinner. Herr talman! I reservation nr 7 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 125 Prot. 1985/86:149 = beskriver folkpartiet utförligt syftet med en särskild kommission: att revidera den hittills förda regionalpolitiken, som så gruvligt misslyckats under socialdemokratisk regi, och att studera och värdera den ekonomiska tillväxtens betydelse för den regionala utvecklingen. Folkpartiet vill se ett land i balans, och däri ingår en fungerande regionalpolitik. Men ni socialdemokrater vänder er emot förslaget. Jag beklagar att inte insikten finns. Detta är mer än anmärkningsvärt, eftersom de socialdemokratiska riksdagsledamöterna med Arne Nygren i spetsen har avlämnat en likalydande motion.

Men tydligen har motionärerna drabbats av eftertankens kranka blekhet. De avvisar nämligen nu förslaget. Så fort byter socialdemokraterna fot. Jag vill fråga Monica Öhman, som är talesman för socialdemokraterna: Har ni övergett förslaget? Blev utvecklingen i skogslänen som ni lovat väljarna och är det nu så bra att det inte behövs några ytterligare åtgärder? Även vpk har i en motion lagt fram liknande förslag om en kommission. Klyftorna i Sverige växer. Regional obalans råder. Utskottsmajoritetens skrivning förutsätter att regeringen tar nödvändiga initiativ, om den regionala balansen skulle försämras. Hur djupt skall den bittra kalken tömmas, och skall skogslänen raderas ut? Det är min fråga till Monica Öhman.

Allra sist: Det behövs nya initiativ, om utvecklingen skall kunna vändas. Klockan är nu en minut i tolv.

Herr talman! Enligt den socialdemokratiska utskottsmajoriteten är regionalpolitiken — av det nu framlagda utskottsbetänkandet att döma — inte längre en fråga för riksdagen. Enligt socialdemokraterna är regionalpolitiken en fråga antingen för länsstyrelserna eller för Bergslagsdelegationen eller för regeringen. På 115 punkter i hemställan avstyrks ett eller flera yrkanden med just motiveringar av detta slag. Att vi från utskottets sida skulle försöka påverka är tydligen uteslutet. Jag tycker att det är underligt — för att inte säga nästan oförskämt — att socialdemokraterna anser att det inte finns några alternativa förslag bara därför att flera partier inte har någon gemensam reservation. I en demokrati utgör vartenda förslag, enligt min åsikt, ett alternativ och vartenda förslag skall diskuteras. styrks i aktuella delar. I sammanfattningen under rubriken Utvecklingen i Prot.

Om den förda politiken nu varit så bra, varför upplevs då ingen förbättring? Utflyttningen fortsätter och därmed avfolkningen av Norrlands inland. Jag får samma känsla som Börje Hörnlund, att Norrlandsproblemen har funnits så länge att man har vant sig vid dem. Men det är just tidsperspektivet som är så viktigt att komma ihåg. Norrland befinner sig nu i ett helt annat läge än vid förra utflyttningsvågen.

Det är en ren samhällsekonomisk förlust. På det viset blir det ingen egen kraft eller dynamik kvar, framför allt inte i inlandet. Befolkningsströmmar och kapitalströmmar går bara i en riktning —i ett dynamiskt samhälle måste de gå i båda riktningarna. Här hade skatteutjämning kunnat vara ett bra instrument, om det varit rätt utformat, för att vända en ström, vilket vi också har tagit upp i centerns reservation nr 41. Norrfondens medel och deras användning har tidigare inte gynnat företagen i skogslänen speciellt. En ändring som gör att fonderna avvecklas och som gör det möjligt att använda medlen bättre skulle också påverka dessa kapitalströmmar i rätt riktning. Norrlandsförbundets ordförande, professor Erik Bylund, framhåller att en arbetsgrupp behövs för att lösa de problem som finns, därför att det inte längre räcker med punktinsatser. Det behövs, enligt honom och många andra, paketvisa investeringar, där det tas hänsyn till flera områden på samma gång. Vi har sett Bergslagenpaket och Malmöpaket, men Norrlandspaketet uteblev. Vad har Norrlands länsstyrelser som inte andra länsstyrelser har? Frågan uppkommer då jag ser utskottsmajoritetens motiv till förstärkning av den kända Bergslagsdelegationen. Här anser majoriteten att en delegation behövs med en central, samordnande roll för genomförande av föreslaget program. Likaså är det delegationens uppgift att avgöra den geografiska inriktningen av insatserna, inte länsstyrelsernas. I Norrland är det däremot, enligt samma utskottsmajoritet, länsstyrelserna som skall prioritera inom länet och regeringen som skall tala om den geografiska inriktningen. Länsstyrelserna skall däremot klara av samordningen uppe i Norrland. En konsekvens i motiveringarna vore välkommen. Norrland har en negativ befolkningsutveckling och åldersstruktur, som flera här har talat om tidigare. Norrland har dessutom en högre arbetslöshet i genomsnitt än landet i övrigt. Dock hänvisar utskottet till att den har minskat 127 Prot. 1985/86:149 mellan 1984 och 1985. Ja, tacka för det! Det året flyttade ju flera tusen människor bort från Norrland — hur skulle annars dessa siffror ha sett ut? Läget har inte förbättrats. I den nämnda centerreservationen har vi också pekat på behovet av ökade satningar på kommunikationerna. Det är inte stora motorvägar som Norrland behöver, utan det är beläggning på vägar inåt landet så att framkomligheten ökar. Norrland behöver därför också förstärkning av broar. I Västernorrlands län, som är mitt län, ärt.ex. en tredjedel av broarna i undermåligt skick och klarar inte av tung trafik — vilken är oerhört omfattande i länet. Det går inte att etablera en industri vid en väg som avstängs vissa tider på året. Det går till slut inte heller att bo vid en sådan väg, då alla måste kunna ta sig till sitt arbete varje vecka. I propositionen liksom i utskottsbetänkandet erkänns att produktionsbetingelserna när det gäller fysiska transporter inte är likvärdiga med i andra delar av landet, och det är faktiskt sant. Vägunderhåll ger jobb spridda över hela regionen. I betänkandet säger man att omfattande investeringar har gjorts i anläggningar och vägar. Ja, det beror ju naturligtvis på vad man jämför med. Jämför man med landets övriga satsningar är det fråga om minimibelopp. Av 900 miljoner får de åtta skogslänen 150 miljoner, dvs. 17 20. Dessa län täcker tillsammans 65 96 av landets yta. Då kanske orimligheten i utskottsmajoritetens förnöjda yttrande framstår tydligare. Utskottsmajoriteten skriver: De stora avstånden gör det slutligen särskilt betydelsefullt med goda järnvägsoch flygförbindelser. Vi kunde med andra ord ha förväntat oss särskilda insatser på dessa områden, t.ex. en Scan Link. Såvitt jag vet fattade riksdagen nyligen beslut om att vissa flygplatser inte skulle komma med i resultatutjämningssystemet. Flyget i Norrland fick alltså inte sin del. Vid samma beslutstillfälle sade socialdemokraterna, med viss hjälp, nej till upprustning av inlandsbanan och andra viktiga delar av järnvägsnätet. Man aviserar dessutom indragningar av persontrafik från kuststäderna till stambanan. Alltihop stick i stäv mot vad som står i betänkandet. Jag tyckte att Marianne Stålberg sade att infrastrukturen är livsviktig. Kommunikationerna hör hit. Då tycker jag att ni i beslut skall visa att ni verkligen tycker detta. Centern har i flera motioner pekat på att utflyttning av statliga förvaltningar skulle innebära en förstärkning för Norrlands del. I Norrland har vi inte upplevt någon större aktivitet för att åstadkomma detta. I avsnittet om Norrland talar man mer om den privata tjänstesektorn och dess utflyttning. Skulle staten föregå med gott exempel tror jag att det skulle vara lättare att få industrin att följa exemplet. Men det är min bedömning. Ett för inlandet avgörandet problem är jordbruket, vars sysselsättning i allra högsta grad kommer att påverka framtidens arbetslöshetssiffror. Prognoser talar om att 7 000 personer kan förlora sina arbeten inom loppet av fyra år. Skulle jordbruksnäringen gå den utvecklingen till mötes kommer inlandet att vara avfolkat år 1990, och då blir det svårt att vända. Det är en brist i den regionalpolitiska diskussionen att inte jordbruket får behandlas i dag. För Norrland är nämligen jordbruket och dess Norrlandsstöd ytterst en regionalpolitisk fråga. Det handlar nämligen om regionens försörjningsför Prot. 1985/86:149 måga. 22 maj 1986 Centern har i reservation 18 föreslagit ett utvecklingsprogram för landsbygden. En förutsättning för detta program är att jordbruket finns kvar. Ett samhälle i balans har både små och stora tätorter, både industrinäringar och jordbruksnäringar, både småskalighet och storskalighet och både stadsbebyggelse och landsbygd. Hade fritidsfrågorna och turistfrågorna kunnat tas med i debatten kanske behovet av en levande landsbygd hade framstått som något naturligt. Nu klarar sig utskottsmajoriteten med en hänvisning till andra utskott. Marianne Stålberg skyller dessutom på marknadsekonomin när det gäller den levande landsbygden. Men vägar, utbildning och utlokalisering av statliga företag hör inte till marknadsekonomin. Detta kan ordnas med hjälp av politiska beslut. Vi har i vår reservation också pekat på utbildningsinsatsernas regionalpolitiska betydelse. Herr talman! I riksdagen och i regeringen måste det skapas en helhetssyn som innefattar näringspolitik, utbildningspolitik, sysselsättningspolitik, trafikpolitik, jordbrukspolitik, bostadspolitik, osv., och denna helhetssyn skall omfatta hela landet. Rätten att bo och arbeta måste finnas i hela landet. Valfriheten skall också finnas norr om Dalälven. Tycker inte Monica Öhman det? På något sätt har man en känsla av att Norrlandsproblemen numera finns i Bergslagen, i norra Uppland, i Småland, i Blekinge, osv. Om nu Norrlandsproblemen breder ut sig över hela Sverige är det väl dags att se dem i ett nationellt perspektiv och ta ett samlat grepp. Då, Monica Öhman, räcker det nog inte med regeringens regionalpolitiska råd eller statsrådsgrupp. Då behövs det ett parlamentariskt arbete med ett nytt och solidariskt sätt att tänka. Herr talman! I avvaktan på detta yrkar jag bifall till reservationerna nr 18 och 41 och till övriga reservationer som centern ställt sig bakom.

Herr talman! Den som växte uppi ett norrländskt sågverksdistrikt lärde sig tidigt stava till ordet export. Fartygen som låg på redden och lastade trävaror eller massa till utlandet betydde relativ trygghet, arbete och avlöning. Först senare, när man växte upp, förstod man kanske att exportens vinster och den import som då blev möjlig gav landet ny teknologi och investeringsvaror, oftast då till etablerade industricentra som låg söderöver. Något principiellt nytt i denna norrländska halvkoloniala roll har inte inträffat. 1960-talets omvandlingsprocess satte fart på en annan export. Massor av unga arbetare vinkade farväl till hembygden från järnvägsstationer av vilka många sedan dess blivit nedlagda. 12 000-13 000 människor — mest unga — flyttade årligen från glesbygd till storstäder. Det var vid den tiden som regionalpolitiken blev politiskt intressant för alla partier. ”Lokaliseringspolitik” blev ett nytt ord att lära sig, och i början av 1970-talet, då man började tala om ”arbetskraftsbrist” och ”överhettning” i industricentra söderöver, kunde man faktiskt notera en viss ökning av industrijobben också norrut. Alla minns vi väl att Algots genom generösa statliga bidrag skulle se till att 129 Norrland blev en ny textilregion. Nu är syfabrikerna ödelagda. Det var snarast fråga om att ”gårdagens industrier”, som inte klarade livhanken i överhettade områden, fick ge sig av till Norrland med statlig stimulans. En utvecklingsprocess med egna regionala drivkrafter förekom sällan — nej, det var den gamla rollen av beroende utifrån som befästes i Norrland. Om alltså 1970-talet delvis bromsade upp och vände strömmen något så har 1980-talet återställt mönstret från efterkrigstiden. En aktuell SIND-rapport, som är refererad här i dag, visar att fram till 1984 har 6 000 människor årligen flyttat från glesbygd till storstad. Därefter sker faktiskt språng i flyttlassökningen, och 11 000 människor sökte sig till storstäderna förra året. Strukturomvandlingens bild fördjupas om man ser på de svenska storföretagens utlandsinvesteringar. Enligt riksbankens statistik har t.ex. mellan 1976 och 1985 tillstånd beviljats för 80 miljarder i direkta utlandsinvesteringar. Tar man också med borgen eller garanti för utländska dotterbolag rör det sig om närmare 104 miljarder under denna period. Man kan också här tala om en språngartad utveckling från de 16 miljarder i utlandsinvesteringar som noterades under perioden 1962-1975. Stora svenska transnationella företag som Ericsson, Electrolux, SKF, Swedish Match och andra har flera anställda utomlands än i Sverige, samtidigt som svensk industri blir mer och mer beroende av utländska komponenter i tillverkningen, ett förhållande som går ut över många svenska småföretag. På något sätt tenderar tydligen Sverige att bli ett Norrland i Europa! Som vi gör gällande i motion A450 är den samhälleliga infrastrukturen, mångsidigheten och existensen av breda kontaktnät och differentierade yrkesoch marknadsstrukturer helt avgörande för regionalpolitikens läge och framtid. Det har också industriministern understrukit här i dag. Vi säger också att centralisering och koncentration kan motverkas genom riktade samhälleliga åtgärder av tillräcklig omfattning och långsiktighet. Det betyder att utvecklingen av t.ex. vägoch järnvägsnät, teleteknik, osv. på kommunikationssidan liksom av högskolor, forskningsoch teknikutvecklingscentra och övrig infrastruktur är avgörande för regionalpolitikens framtid och möjligheter. Jag tog häromdagen del av det stora stamvägprojektet eller motorvägstriangeln som det kallas.

Jag måste säga detta, därför att det bestämmer utvecklingen också i Norrland. När man gör så stora infrastrukturella satsningar i de redan expansiva regionerna markerar man och låser fast oss i denna struktur. Jag kan nämna ortsnamn som Helsingfors—Uppsala, Linköping-Göteborg och Malmö-Lund. Man kan inte komma ifrån att det är fråga om en sammanknytning av vissa makt-, administrationsoch universitetscentra och samtidigt en markering av utkantsområdenas, t.ex. Norrlands, satellitroll. Om man tar med Scandinavian Link-projektet och Öresundsbron i bilden — de finns också med : programmet — finner man att fästpunkterna finns i den svenska bilindustriz. och att programmet innebär en klar regional kantring till landets s:Ad=3..så delar. Drivkraften i denna planering, frågar någon, finns den i politiska organ? Nej, det är inte politiska organ som hårdast driver det här, utan det är Svenska vägföreningen och Svenska byggnadsentreprenörföreningen som tillsammans med ordföranden i Industriförbundet tryckt på vägverkets ledning och regeringen för att göra planen officiell. Denna form av utomparlamentarisk verksamhet är tydligen mer legitim än folkliga opinionsrörelser — demonstrationer — mot en eller annan miljöfarlig väg! Där brukar de demonstrerande i stället knuffas bort av några utkommenderade ordningspoliser. I varje fall tycks denna lobbyverksamhet — jag kallar det så — ha stor tyngd i planeringen och verka klart styrande i kapitalets intresse när det gäller vägsatsningar som avgör den regionala framtiden i stora områden. Norrlands inland och Bergslagen hamnar däremot på skuggsidan när det gäller både vägar och järnvägar, trots att de regionala problemen där är många. Samtidigt är det helt klart att den offentliga sektorn — inte minst kommunerna, som betytt mest för att klara de regionala problemen i Norrland — av staten nu styrs mot nedskärningar som kan gälla skolor, kollektivtrafik, vårdsektorn, m.m. Medan industrin minskat jobben med 90 000 mellan 1981 och 1984 har den offentliga sektorn faktiskt ökat med 80 000 enligt SIND-rapporten. Det ger oss anvisning om att vi måste slå vakt om den offentliga sektorn. Det ligger väl en del, och inte så litet heller, i den kritik som här framförs mot de borgerliga partierna, som ju faktiskt har bedrivit en flerårig kampanj mot denna offentliga sektor. Om ni hade fått som ni velat, då hade problemen i glesbygderna varit ännu större. Sammanfattningsvis kan man formulera följande: En regeringspolitik som prioriterar exportindustrin och därmed främst storföretagens intressen och investeringar drabbar också de svagare regionerna och de mindre företagen. Om de fastlagda regionalpolitiska målen skall uppnås krävs en i grunden ny politik med verkliga styrmöjligheter för samhället. Herr talman! Jag skall också kommentera ett par motioner, A410 och A454, som berör det norra inlandet och Västernorrland. Andra av vpk:s ledamöter skall sedan kommentera övriga regionalpolitiska motioner. Man kan påstå att just norra inlandet fokuserar en i negativ mening dramatisk utveckling av de regionala problemen i Sverige. Här finns landets lägsta sysselsättningsgrad och den högsta arbetslösheten. Prognoserna pekar på att antalet i jordoch skogsbruk, i industri och byggnadsverksamhet sysselsatta kommer att minska med ytterligare 13 000 under 1980-talet. Ett exempel är att det behövs 6 000 nya arbetstillfällen i regionen bara för att halvera skillnaden i sysselsättningsgrad i förhållande till rikets genomsnitt. I stället pekar beräkningarna på en tillbakagång med 6 000 arbetstillfällen. Grundtanken i vår motion är att vi här i inlandsdelarna har en problemkärna med en gemensam problembild av sju län, från norra Värmland till Norrbotten. I många fall redovisas den regionala utvecklingen länsvis. När vi får reda på hur det står till i länen redovisas ju siffrorna länsvis. På grund av att kustregionerna har en något bättre sysselsättningsstruktur och industriell bas kan genomsnittet ge ett missvisande hyggligt intryck. Blandar man t.ex. Umeås vitare färgton med Fredrikas svarta färg, blir ändå gråtonen missvisande. I själva verket hotas nu stora delar av inlandet i norr av förslumning. I accelererande tempo minskar befolkningen, försvagas servicen, undergrävs underlaget för skolor osv. I vår motion pekar vi på vikten av initiativ inifrån, initiativ till förnyelse genom samarbete mellan människor, kommuner och län till ett lagarbete med aktivitet för konkret utformning av forskning liksom program och åtgärder. Attityden att med utsträckta händer vänta sig hjälpen utifrån måste Norrland befria sig ifrån. Aktiviteten måste komma inifrån, och den måste stimuleras av nationen som helhet. Ett sådant åtgärdsprogram, inordnat i en nationell strategi och förankrat i inlandsregionens möjligheter, skulle utformas med centralt resursstöd. På samma sätt som kommunerna i all blygsamhet kan samverka för inlandsbanan, skulle sådan samverkan initieras genom statlig medverkan, varigenom ett block av åtgärder för att rädda norra inlandet kunde byggas upp. Det är en angelägenhet, inte bara för denna regions människor utan för hela vårt land, att detta på resurser så rika område inte förpassas till ett nytt ödesmål. Vi visar på möjligheten att skapa egna finansiella resurser via lokala och regionala avgifter på i regionen producerad vattenkraft. Vi visar även att löntagarfonderna äntligen kan aktiveras i denna utvecklingsroll. Programmet måste gälla infrastrukturella programfrågor och innefatta en verklig höjning av inlandsbanans standard till modern teknik och eldrift. Det finns möjligheter till ökad förädling av råvarorna, utveckling av skogsbruk, jordbruk och vattenbruk samt av turism och rekreation. Tecken tyder på att teknisk och annan kompetens efter hand blir en bristvara” i Norrlands inland. Här måste skapas särskilda forskningsoch utvecklingsorgan i samverkan med de norrländska universiteten. Ett riksdagsbeslut om en inlandsdelegation som garanterar samverkan mellan kommuner, länsorgan, utvecklingsfonder och andra fonder samt glesbygdsdelegationen och med statens industriverk som naturlig huvudman skulle vara av stor positiv betydelse. Jag yrkar därför bifall till vpk-reservationen nr 8. Motion A454 handlar om särskilda insatser för Västernorrlands län, vars befolkning under loppet av ett par år minskat med 2 500 och därmed slagit svenskt länsrekord. Även när det gäller förvärvsfrekvensen ligger Västernorrlands län under genomsnittet för riket. Samma sak gäller åldersstrukturen, där siffrorna klart visar en fortsatt minskning av andelen barn. Det är också riktigt att 1960-talets utflyttningsvåg ger ett födelseunderskott. som tillsammans med svårigheterna för de unga att få arbete i länet ger folkminskningen. Studerar man prognoserna, finner man att dessa pekar på en minskning med 10 000 invånare mellan 1980 och 1990. Detta drabbar givetvis konsumtionsmöjligheterna inom länet. Det betyder att många serviceföretag och småhantverkare kommer att lida av ett vacklande underlag. Det kan inte undgås att många bygder drabbas av försämrad service, samtidigt som hantverkare och småföretagare drabbas direkt. I sådana kommuner som Sollefteå med ett antal mindre centralorter — Junsele och Ramsele för att ta ett par exempel — är nu serviceunderlaget klart hotat, och därmed lutar det åt en ekonomiskt och socialt sett omöjlig situation i dessa små tätorter med kringliggande glesbygd. Mönstret upprepas i hela det norrländska inlandet. Nu har kommunerna och länet som mål på längre sikt att få en lika hög Prot. 1985/86:149 sysselsättningsnivå som riket i genomsnitt under 1980-talet. För att nå detta 22 maj 1986 rimliga mål krävs 3 600 nya arbetstillfällen under 1980-talet. Om man sedan också beaktar de planeringstal som gäller för länet, krävs ytterligare 5 400 arbetstillfällen eller totalt 9 000. Vi anser att Västernorrlands län har inte föraktliga möjligheter till ny utveckling, men därvid fordras en offensiv utvecklingsplanering. En särskild länsutredning för Västernorrlands län i syfte att kartlägga och fördjupa kunskaperna om länets svåra problem måste till som utgångspunkt för att driva fram konkreta åtgärder i syfte att vända den negativa utvecklingen till det bättre. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk-reservationerna 8 och 42.

Herr talman! Jag kommer att fatta mig ganska kort. Dels kan vi alla se hur talarlistan ser ut, dels tycker jag att vi börjar att litet grand upprepa oss nu. Det viktigaste, det som gäller de övergripande frågorna inom regionalpolitiken, anser jag vara sagt i dag. Jag kommer därför i mitt anförande att uppehålla mig kring Norrland och de speciella problem som finns i den delen av vårt avlånga land. De fem nordligaste länen upptar drygt hälften av Sveriges yta men har endast ca 14 20 av befolkningen. Den befolkningsökning vi hade under 1970-talet har under första delen av 1980-talet förbytts till en minskning, bl.a. beroende på den stora omstruktureringen av våra basindustrier. En betydande del av befolkningsminskningen får tillskrivas födelseunderskottet, och vi vet alla vad det beror på: den åldersstruktur som vi har i Norrland. En sådan befolkningsutveckling är på sikt förödande för en bygd. Vi vet att det tyvärr är de unga och välutbildade som flyttar. Denna utveckling är inte minst kännbar i mitt eget län, Norrbotten. Där hade vi en nettoutflyttning på drygt 5 600 personer sedan 1981. Till detta kan man lägga en arbetslöshet i Norrland som är genomgående högre än riksgenomsnittet, med de allra flesta arbetslösa i Norrbotten. Skall man göra beskrivningen riktig måste man också tala om att sysselsättningen har ökat i Norrland sedan 1983. Antalet personer i arbete har ökat med drygt 15 000, och dessutom har antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat. I ett flertal motioner uttrycks oro för utvecklingen i Norrland, och detta är en oro som utskottet delar. Jag tänker inte kommentera varje enskild motion, utan skall koncentrera mig på en enda fråga som många motionärer tar upp, nämligen förslag om att särskild delegation tillsätts eller att åtgärdsprogram utarbetas för resp. län. Enligt utskottets mening bör detta ske inom ramen för länsplaneringsarbetet. Det är av största vikt att en effektiv samordning sker på skilda politikområden på länsplanen. Det måste vara så att man på länsplanet tar 133 ansvar för länets utveckling. Det är på den nivån man känner till problemen, och det är också där man känner till vilka delar av länet som behöver prioriteras. Dessutom har man kunskap om vilka åtgärder som kan ge önskat resultat. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att påpeka vikten av att vi, när vi byter stol och inträder som politiker i länsstyrelser, i landsting osv., också tar inomregionalt ansvar och inte genom besluten bidrar till utarmning av vissa delar av våra län. Detta är svårt och kan många gånger skapa mycken diskussion, men det är min bestämda uppfattning att lika väl som vi ställer krav på statsmakten att människor skall kunna bo kvar och verka i våra län, lika väl måste vi kunna ställa samma krav på de politiker som verkar på länsplanen. Det kan också nämnas att länsstyrelserna tilldelas särskilda medel för projektarbete av det slag som motionärerna för fram. Som riksdagen väl känner till pågår i Norrbotten en försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning med syftet att förbättra samordningen mellan olika sektorer, ett försök som vi får anledning att återkomma till och dra erfarenheter av. Även om länsstyrelserna har det främsta ansvaret för att följa utvecklingen i resp. län, så måste man naturligtvis allt som oftast ha statens medverkan för att klara åtgärderna. Jag vågar påstå att regeringen delar utskottets oro för utvecklingen i Norrlandslänen. Man känner även ansvar för att hjälpa till med att vända utvecklingen. Detta framstår än tydligare efter industriministerns anförande här i kammaren i dag. Precis som ministern redovisade pågår på både central och regional nivå ett flertal utredningsarbeten på regeringens uppdrag. Likaså finns ett antal grupper tillsatta med ansvar att bl.a. försöka samordna inom olika sektorer — allt med ett syfte, nämligen att förbättra regionalpolitiken, att försöka hjälpa regioner som behöver hjälp. Till Erik Holmkvist vill jag säga att enligt vad jag förstått av dagens debatt —- vi är båda nya i kammaren och kanske lika kunniga i fråga om det praktiska — så gjorde vi från utskottskansliet en uppdelning i fem olika avsnitt när det gäller detta betänkande. De frågor som Erik Holmkvist ställde till mig handlade enligt mitt förmenande om Marianne Stålbergs avsnitt, och jag avser icke att svara på dem. Den ekonomiska problematiken har vi redan diskuterat i samband med Marianne Stålbergs inlägg. Jag är i likhet med Erik Holmkvist norrbottning, och jag vill här bara konstatera att det vore förödande för Norrbotten och för Norrland om den moderata politiken fick råda, inte minst med tanke på den privatiseringsiver som moderaterna visar. Herr talman! I reservation nr 41 berörs de regionalpolitiska insatserna i Norrland. Jag tycker att det är en litet märklig reservation. Innehållet kan närmast beskrivas som ett gnölande, och den mynnar inte ut i någon konkret hemställan. Om jag läst rätt vill centerpartiet ändå med reservationen säga att det krävs en förstärkt och breddad regionalpolitik för att kunna vända den negativa utvecklingen i Norrland. Mot bakgrund av vad jag anfört vill jag påstå att det nu tas fasta grepp för att vända utvecklingen. Därmed yrkar jag avslag på reservationen. Också vänsterpartiet kommunisterna har, i reservation nr 42, tagit upp de regionalpolitiska insatserna i Norrland. Man vänder sig emot den traditionella regionalpolitiken och säger att den ej förmår styra utvecklingen. Jag vill med hänvisning till vad jag sagt om vårt sätt att ta oss an de regionalpolitiska problemen yrka avslag även på denna reservation. Till dem som återigen har tagit upp frågan om en kommission vill jag bara helt kort säga att jag anser diskussionen om en kommission vara avslutad. Jag tror att vår inställning i den frågan blivit helt klargjord. Vi har vidare helt nyligen fått några självutnämnda svenska mästare. Även om timmen är sen kan jag inte låta bli att säga att de tydligen har läst ganska mycket i industriministerns anförande inför den socialdemokratiska gruppen. Men man citerar inte korrekt. Att klara valet 1988 tror jag är en ambition som alla partier har. Men vad man egentligen talar om är socialdemokraternas i Helsingforss län och LO-distrikt klart uttalade önskan om att det bästa för länet är att få en stabil och lugn befolkningsutveckling liksom att man ställer upp bakom skogslänens krav på en offensiv regionalpolitik. Detta borde vi från de nordliga länen hälsa med tillfredsställelse. Avslutningsvis vill jag, herr talman, framhålla att utskottsmajoriteten som sagt är oroad över utvecklingen i Norrlandslänen, men att vi inte vill svartmåla situationen. Vi känner också ansvar för att försöka hjälpa till med att vända utvecklingen. Som jag tidigare sagt yrkar jag avslag på reservationerna nr 41 och 42 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar.

Herr talman! Nog måste väl Monica Öhman ha hört industriministern när han sade att det behövs ett samlat grepp över regionalpolitiken men att det inte är möjligt att ta ett sådant med en gång. Om ett sådant samlat grepp skall utmynna i solidariska handlingar, tycker vi att alla partier borde ha möjlighet att delta i utformningen av detta samlade grepp. Monica Öhman tog vidare upp frågan om inomregionalt ansvar. Ja, jag tycker absolut att vi måste försöka ta ett sådant ansvar inom kommuner och landsting. I Norrland, där det såvitt jag vet är socialdemokratisk majoritet i de flesta kommuner och landsting, har man dock ännu inte lyckats få den inomregionala hänsynen att slå igenom. Till sist vill jag fråga vad socialdemokraterna anser vara bäst: att en delegation skall samordna eller att länsstyrelserna själva skall göra det? Ni har talat för båda sakerna i betänkandet. Nu vill jag ha utklarat om det skall vara en delegation eller inte.

Herr talman! Det är bra att Monica Öhman erkänner att det finns en berättigad oro för utvecklingen i våra skogslän. I mitt hemlän, Västerbottens län, visar 11 av 14 kommuner minskade befolkningstal, och samma är förhållandet i Monica Öhmans eget hemlän, Norrbottens län. Men jag blir litet förvånad över att Monica Öhman så lättvindigt går förbi vårt förslag om en särskild kommission. Hon låter sig nöja med vad utskottet har sagt. Tydligen var inte motionen från de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrland så allvarligt menad, eftersom man inte yrkar bifall till motionen nu. Monica Öhman säger att länsstyrelsen får ta sitt ansvar. Jag vet hur länsstyrelsen i Västerbotten arbetar. Landshövdingen far som en tätting ner till Helsingfors och uppvaktar regeringskansliet. Regeringen beviljar länsanslag, men postverket drar in poststationer. Fortfarande ligger det centrala ansvaret i Helsingfors. Det är alltså inte länsstyrelsen som avgör det hela. Jag önskar att Monica Öhman ånyo förklarar på vilket sätt hon är nöjd med nuvarande ordning. Industriministern har visserligen nu lovat att det regionalpolitiska rådet skall få en parlamentarisk sammansättning, men vi motionärer har önskat en parlamentariskt sammansatt kommission. Det behövdes tydligen två tuffa debatter om regionalpolitiken för att industriministern skulle backa och verkligen förstå allvaret bakom önskemålet om att få med parlamentariker från majoritet och opposition i det viktiga arbetet att stödja skogslänen. Men, Monica Öhman, varför stöder ni inte förslaget om en kommission i er egen motion från den allmänna motionstiden?

Herr talman! När det gäller de insatser som krävs tolkade jag Monica Öhmans inlägg så att hon var för att man på länsnivå skulle attackera problemen. Det är ju det traditionella. Men för de sju län och det trettiotal kommuner som finns i norra inlandet är ju problembilden likartad. Detta norra inland har enligt den regionalpolitiska utredningen de största problemen i landet. Här finns den lägsta sysselsättningsgraden och den största arbetslösheten. Här finns över huvud taget en ansamling av alla de regionalpolitiska problem man kan tänka sig. Någonting måste göras i den här regionen. Då kan man inte vara låst vid att allt skall ske bara på länsnivå. Man måste hitta lösningar som går över länsgränserna, aktiviteter som är gränsöverskridande. Jag skulle vilja fråga Monica Öhman: Utesluter ni helt att man skall kunna ta initiativ som går över länsgränserna, att man skall kunna tackla problemen i en region som hotas av förslumning genom att stimulera till samverkan mellan de administrativa organen i de län och kommuner som har denna gemensamma problembild? Eller sitter ni fast i att man skall operera bara från länsnivå?

Herr talman! Jag känner faktiskt en egendomlig besvikelse över att socialdemokraternas talesman i det här avsnittet avstår från att föra en debatt i en fråga som gäller hela Norrland. Är en debatt verkligen obehövlig när 55 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, när 15 000 tvingats flytta på tre år och när vi kommer att förlora 22 000 personer fram till 1990 framför allt från Norrlands inland? Norrlands inland saknar sina barn redan. Jag tänker inte svara, säger Monica Öhman. Men själv oroade hon sig över situationen i Norrbotten så till den grad att hon inte kunde underlåta att tala om det från talarstolen.

Herr talman! Jag är besviken. Fanns det verkligen inte skäl att debattera situationen för en så stor del av svenska folket som 15 96, när flyttning för varje enskild som tvingas flytta innebär en tragedi? Herr talman! Jag är oerhört besviken.
Herr talman! Till Erik Holmkvist skulle jag kunna säga att också jag är oerhört besviken. Som jag sade avverkades det ekonomiska avsnittet i och med Marianne Stålbergs inlägg, där hon talade för utskottet. Vi kan inte dra samma sak om och om igen, för då kommer vi aldrig fram till beslut i frågan. Så vi får vara besvikna på varandra. Efter vad jag förstått, Ulla Orring, hade man en stor regionalpolitisk debatt i fjol ungefär vid den här tiden. Då togs besluten om nya regionalpolitiska medel. Låt dem fungera ett tag, så får vi se hur de slår. Det är inte så lätt att genast efter ett år gå in och ändra på dem. Låt medlen verka. Sedan får vi se om vi måste vidta åtgärder. Görel Thurdin sade beträffande den inomregionala verksamheten att det är s-majoritet. Jag vill helt enkelt ställa en fråga: Vad har centern gjort inom dessa län för att hjälpa till med den inomregionala verksamheten? Sedan till frågan om parlamentarism. Ministern sade att regionalpolitiska rådet skulle utökas. Det hörde säkert alla som var närvarande i kammaren. Därmed inbjöd ministern alla partier i riksdagen till den här verksamheten. Nu får var och en bjuda på sitt.

Herr talman! Monica Öhman säger att vi skall låta medlen verka. Ja, tyvärr har medlen verkat länge nu. Vi har sett resultaten, och de är otillräckliga. Det har varit otillräckligt av samordnande insatser för att se till att befolkningen kan stanna kvar och få jobb i inlandet. Jag vet att Thage G. Peterson i början av året lovade att det skulle bli slut på att statens regionalpolitiska insatser motverkas av andra statliga beslut. Då talade han om försvaret, skolorna, järnvägar, vägar och postkontor. Men vad vi har sett är en fortsatt nedrustning inom postverket, inom järnvägen och av våra vägar, och allt detta sammantaget innebär att människor måste flytta. Från folkpartiets sida har vi sett de regionalpolitiska åtgärderna sammantagna i ett paket, som bl.a. innehåller länstrafik och Norrlandsstöd. Vi vill öka på länstrafiken med ytterligare 100 milj.kr. i förhållande till socialdemokraternas förslag. Detsamma gäller Norrlandsstödet. Vad vi önskar är att kommissionen skall se samlat på de insatser som behövs för att bygderna i inlandet skall kunna överleva. Situationen är nu så allvarlig att vi inte längre tror på fagra ord från socialdemokraterna. Det visade sig vara luft i det förslag de har lämnat.
Herr talman! Vad gäller centerns arbete inom kommuner och landsting uppe i Norrland kan jag säga att man har jobbat lika hårt där som man gör på riksplanet. Våra förslag här i kammaren kommer ju så att säga från strömningar hos medborgarna i landet, och dessa strömningar når naturligtvis först fram till dem som sitter i kommuner och landsting. Jag har fortfarande inte fått något svar på om man anser att det behövs en delegation som samordnar länsstyrelserna, eller om man anser att länsstyrelserna klarar detta själva. Något svar på den frågan kanske jag inte får heller. I anledning av att Monica Öhman anser att de statliga medlen ändå behövs, med tanke på att industriministern säger att projekt aldrig vägras pengar och med tanke på att länsstyrelser och länsarbetsnämnder skickar listor på projekt som de tycker bör genomföras, måste det vara någonting i kommunikationerna som inte stämmer. Jag frågar därför: Tycker Monica Öhman verkligen att resursfördelningen i landet är rättvis?
Herr talman! Det har talats om besvikelse över Monica Öhman. Jag skulle vilja koppla till detta och säga att jag naturligtvis skulle önska att Monica Öhman hade belyst sambandet mellan den kapitalistiska ordning som vi har här i landet och den utveckling mot centralisering och koncentration som leder till utarmning av stora landsändar och överhettning av andra. Det är lika angeläget att bemöta moderaternas ideologiska kampanj för detta system. Det är ju moderaterna som hyllar det nuvarande ekonomiska systemet såsom det bästa — de fria marknadskrafterna måste få spela ut, säger de, då blir det bra. Men det är ju det som sker, och därför kan det knappast vara rimligt eller möjligt att ställa upp för att moderaterna går ut och ondgör sig över en ordning som de själva i allmänhet skyndar på och vill ha ännu mera markant. Jag är besviken på Monica Öhman för att hon inte bemöter moderaterna hårdare.

Herr talman! Det svar som jag fått är ju inte korrekt, Monica Öhman. De fakta som jag tagit fram och belyst har inte tidigare tagits upp under den här dagens debatt. Vi är här för att debattera Norrlandsproblemen, och det är vad jag har försökt göra. Jag har försökt sätta fingret på det som är verkligt angeläget och det som fått stora och svåra konsekvenser för Norrlands människor i den tredje vägens politik — den socialdemokratiska politiken. Jag har visat hur omöjlig den politiken varit i de här avsnitten. Monica Öhman har inget försvar för den socialdemokratiska politiken i de frågor som jag har tagit upp. Det kan jag ha full förståelse för. Det är inte så enkelt att gå in och svara på mina frågor positivt — det är näst intill omöjligt. Men att helt vägra att vara med i en debatt som rör 15 96 av svenska folket, som har så stora problem framför sig, det trodde jag inte att en socialdemokratisk talesman — eller i det här fallet en taleskvinna — kunde vara med om. De ekonomiska problem som jag har belyst kommer vi inte ifrån med den tredje vägens politik. De sysselsättningsproblem som vi har med den tredje Prot. 1985/86:149 vägens politik kommer vi inte heller ifrån så länge vi har den politiken kvar. 22 maj 1986 På samma sätt är det beträffande utflyttningen. Detta är så stora, tunga och viktiga frågor för en hel landsända att det förvånar mig att socialdemokraterna vägrar att ta debatt i så viktiga avsnitt. Vad säger kommunalråden och landstingsråden i Norrland, som oftast är socialdemokrater, när det nu går ut att socialdemokraterna vägrar att ta debatt i regionalpolitiska frågor som gäller Norrland?
Herr talman! Till Erik Holmkvist: Tredje vägens politik har lett till att vi aldrig haft så många sysselsatta som i dag. Tredje vägens politik har lett till att inflationen i dag är betydligt lägre än den var under den borgerliga regeringsperioden. Tredje vägens politik har lett till att budgetunderskottet minskat ordentligt — det stora budgetunderskott som skapades under den borgerliga perioden. Erik Holmkvist är djupt besviken. Men ett högt röstläge i debatten gör inte den moderata politiken ett skvatt bättre för norrlänningarna. Den blir ändå lika förödande, om den skulle tillämpas. Till Görel Thurdin: Vi har förtroende för länsstyrelserna. Vi tror att länsstyrelserna på ett riktigt och ambitiöst sätt utarbetar program som sedan presenteras för regeringen. Görel Thurdin vet också precis som jag att vi inte har någon outtömlig kassakista att betala från, utan vi måste låta regeringen prioritera. Vi måste låta pengarna gå först till de områden där behoven är störst. Till Ulla Orring vill jag bara säga: Snälla Ulla Orring! Detta med kommissionen måste väl ändå vara slutdiskuterat vid det här laget! Avslutningsvis håller jag med Sven Henricsson om detta med moderaternas ideologi. Men jag har själv förespråkat att vi skulle försöka runda av den här debatten, och därför anser jag mig inte kunna ta en ideologisk debatt under den regionalpolitiska debatten.

Herr talman! På vår vandring över landet lämnar vi nu Norrland och kommer till herr talmannens egen region, nämligen Bergslagen. Regeringen har presenterat två paket i vår för att möta näringslivskriser i olika delar av landet. Det gäller Malmö och Bergslagen. Paketen delades ut så att Bergslagen fick sitt först och Malmö sitt tre dagar senare. Ordningsföljden saknar inte intresse. I bakgrunden låg nämligen förhandlingar med Saab, som till regeringen anmält att man avsåg att utöka sin produktion och att detta naturligtvis kunde ske där de bästa betingelserna kunde erbjudas. Saab satt med alla trumf på hand, och regeringen tvingades till ett inte bara ekonomiskt utan främst politiskt val. Valförlusten i Malmö har för socialdemokraterna varit särskilt bitter. Det gällde alltså att återta initiativet i denna rikets tredje tätort. Malmö fick 139 således det stora paketet. Men det hade sett illa ut om det sargade Bergslagen hade fått sitt futtiga paket efter miljardregnet över Malmö. Det var alltså nödvändigt att dela ut paketen i omvänd ordning för att mildra de värsta yttringarna av de då pågående upproren inom socialdemokratin. Det som har hänt är lärorikt. Det belyser inte bara att själva valet av tidpunkt för paketutdelning kan nyttjas med politisk finess. På ett djupare plan förtjänar paketutdelandet en analys också med ideologiska förtecken. Den socialdemokratiska regeringens regionalpolitik är på en grundläggande och dessutom mycket väsentlig punkt helt bakvänd. Man är nämligen, vilket har framgått av dagens debatt, fullständigt blind för de effekter ökade skatter, höjda avgifter, löntagarfonder och mycket annat som jag senare återkommer till har på näringslivets möjligheter att överleva och erbjuda arbetstillfällen. Vissa delar av vårt land har sämre förutsättningar än andra för näringslivsutveckling. Det kan vara längre till marknaderna, med följande ökade transportkostnader. Själva produkten kan vara tung, skrymmande eller besvärlig att producera. Klimatet kan bidra till att pressa upp energikostnaderna. En ursprungligen glesare eller sämre infrastruktur blir successivt en mer belastande nackdel. En region som Bergslagen, landets näst Norrbotten mest näringsberoende område, har drabbats hårt av främst strukturkrisen inom gruvoch stålbranschen. Men till detta kommer effekterna av en socialistisk politik, med ökande skatter och avgifter, löntagarfonder, vinstfrysning, exportdepositioner, osv. Effekterna i form av utslagning visar sig självfallet först i de delar av landet där förutsättningarna är mindre goda. Det är egentligen det mest naturliga och enklaste sättet att förklara Bergslagens problem. Hur reagerar då en socialdemokratisk regering, när näringslivsutslagningen i ett sådant här område accelererar och arbetsmarknaden undermineras till följd av den oerhörda dräneringen av pengar från denna region? Svaret är just paket. Paketen fungerar på flera sätt. De har en politisk funktion. Med hjälp av paketen går det att spela ut områden mot varandra, vilket inte minst har märkts i debatten här i dag. Områden med stora potentiella väljarskaror kan härigenom ges till synes mer kraftfulla paket än andra. Syftet är politiskt tydligt: Såg ni vilket stort paket vi gav till er? Underförstått är budskapet: Rösta på oss! Paketen fungerar alltså som politiska sedativ, kanske t.o.m. för regeringen själv. De öppnar också möjligheter till utspel, presskonferenser och politisk styrning samt ger uttryck för en till synes kraftfull politisk ledning. Därutöver slussas i och med paketen sedan pengar till olika ändamål genom av regeringen eller på annat sätt av socialdemokraterna kontrollerade organ på regional och lokal nivå, vilket öppnar motsvarande möjligheter för socialdemokratiska regionaloch lokalpolitiker att uppträda som jultomtar via länsstyrelser, utvecklingsfonder, Bergslagsdelegationer, högskolestyrelser, glesbygdsdelegationer, osv. Denna typ av organ har i Bergslagen oftast socialdemokratisk majoritet, och effekterna blir selektivt stöd till olika företag med bidrag och lån. Särskilda insatser görs på än den ena än den andra orten. Paketens pengar pytsas ut genom dessa olika organ, och varje gång kan de Prot. 1985/86:149 små paketen förses med en liten påklistrad röd ros och texten: Grattis från 22 maj 1986 socialdemokratin via delegationsdelegationen! Beslut om investeringar kommer med dessa metoder att fattas inte av företagen utan av ett antal politiskt och fackligt sammansatta organ. Dessa statliga medel är många gånger ineffektiva och kan ibland alldeles uppenbarligen leda till direkt felaktiga satsningar. Budgetmedel från staten beviljas som vi vet för ett år i taget. Det gäller alltså att före budgetårets slut, som det så ofta heter, göra av med pengarna. Ett projekt som kostar mycket pengar kan alltså inte få bidrag eller stöd om ansökan lämnas in sent på budgetåret, för då finns det inte så mycket pengar kvar på anslaget. Dessutom vågar man ofta inte satsa på stora och dyra projekt, även om de skulle vara bra, därför att människorna på alla andra orter möjligen kan tycka att det är orättvist. Herr talman! Det finns naturligtvis — jag skall inte ironisera mer över detta —- inslag i det senaste Bergslagspaketet som är bra. Det gäller t.ex. alldeles uppenbart satsningarna på kommunikationer. Här bör man dock vara klar över att det gäller tidigareläggning av projekt som redan finns i planerna. I den meningen är det alltså inga nya pengar som satsas. Av det totala paketets omfattning på 425 milj.kr. återstår, sedan de 155 miljonerna frånräknats för tidigareläggning av vägoch järnvägsinvesteringar, ca 270 milj.kr. Rent matematiskt beräknat innebär detta att Bergslagens 23 kommuner under tre år skall dela på 270 milj.kr., vilket gör 3,9 miljoner per kommun. Jag ber kammarens ledamöter jämföra detta med vad Malmö kommun fick i sitt paket. Ett annat sätt att se på Bergslagspaketets styrka är att jämföra vad regeringen via sin skatteoch avgiftspolitik drar bort ifrån Bergslagsregionen. Jag skall inte belasta kammaren alltför mycket med siffror men vill peka på att bara löntagarfonderna kostade regionen ca 735 milj.kr. fram till 1985. Jag upprepar: Bara löntagarfonderna kostade Bergslagsregionen 735 milj.kr. Här tillkommer nya pålagor i form av vattenkraftsskatt, fastighetsskatt, ränteförluster på likviditetskonto, exportdepositioner, som för att bara ta ett enda företagsexempel kostade företaget Stora Kopparberg över 200 milj.kr. år 1985. Rundgången, herr talman, är alltså inom näringsoch regionalpolitiken precis lika påtaglig som inom familjepolitiken. Regeringens Bergslagspaket löser alltså inte regionens problem. Det framgår väldigt tydligt, när man belyser paketets ekonomiska innehåll med vad regionen redan har dränerats på i form av pengar. Tvärtom torde en fortsatt politik enligt den socialdemokratiska modellen leda till en ännu större köbildning av näringslivets socialhjälpstagare utanför industriministerns arbetsrum. Något omtänkande kan man inte hoppas på från den nuvarande regeringen — det har framgått av dagens debatt. Det som har skett med paketen och det sätt på vilket de använts är ett mycket tydligt exempel på vanlig socialistisk politik. Herr talman! Det går inte för en liten, starkt utlandsberoende ekonomi som vår att avskärma sig från krav på förändringar utifrån. Därför måste den ekonomiska politiken inriktas på att försöka få bort hinder som försvårar en följsam omvandlingsprocess. Detta är särskilt viktigt för Bergslagen med 141 dess industrier av basnäringskaraktär. Man måste gå litet tillbaka i tiden för att peka på vad dessa bekymmer ligger i. Under efterkrigstiden har utvecklingen i vårt land i hög grad styrts av den solidariska lönepolitiken. Löneskillnaderna har pressats samman, och lönenivån har skjutit kraftigt i höjden. De lågproduktiva företagen utsattes för stora kostnadsökningar och slogs ut, medan de högproduktiva kunde växa på grund av relativt god lönsamhet. Den fulla sysselsättningen kunde länge upprätthållas i vårt land genom en snabbt växande offentlig sektor och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Thage Petersons historieskrivning tidigare här i dag lämnar en del övrigt att önska på den punkten. Man bör väl ändå komma ihåg att löneavtalen i början på 1970-talet av i stort sett samtliga svenska ekonomer nu beskrivs som ett av de verkligt dramatiska och farliga elementen i det som ledde till den svåra krisen i slutet på 1970-talet. Bräckligheten i denna politik är nu alldeles uppenbar. Det går inte att höja skattetrycket mer, även om socialdemokraterna gör det. Det kommer bara att leda till ännu mer utslagning av företag, ännu mer ökad arbetslöshet. Arbetslösheten ökar, eftersom vi inte har några nya växande arbetsmarknader i vårt land och inte får dem att uppstå. Statsbudgeten utsätts för övermäktigt tryck både i form av transfereringar för direkt sysselsättningsstöd och i form av räntekostnader på statsskulden. Svårigheterna väntas i allt väsentligt bestå och sysselsättningen inom basnäringarna fortsätta att minska av det mycket enkla skälet att varje ny investering i pappersbruk eller i gruvoch stålindustrier leder till färre sysselsatta därför att den nya tekniken gör detta möjligt. Vad som behövs, herr talman, är en ny ekonomisk politik. Den behövs för att bredda näringslivet och skapa nya arbetstillfällen inom både gamla och nya verksamhetsområden. Jag sade att Bergslagsregionen har, med undantag för Norrbotten, vårt lands mest utpräglade basnäringsberoende. Att en så stor andel av Bergslagens industrisysselsättning finns inom basnäringarna är både en styrka och en svaghet. Regionen har, liksom landet i Övrigt, fått vidkännas stora sysselsättningsförändringar under 1900-talet. Industrisysselsättningen ökade i regionen fram till mitten av 1960-talet och har därefter minskat, oavsett vilken regering vi haft. Man lastar borgerliga resp. socialdemokratiska regeringar för än den ena än den andra åtgärden, men jag tror att det är viktigt att understryka att man ser saker och ting i ett något längre perspektiv. De negativa sysselsättningsförändringarna inom den här industrin har fortsatt också under de senaste åren och de har varit särskilt påtagliga inom vissa delar av Bergslagen. Detta har till stor del sin grund i dessa orters beroende av järnoch stålindustrierna samt av basnäringarna inom gruvbranschen. De flesta kommuner i regionen präglas av en påtaglig branschensidighet. Ett fåtal branscher dominerar. Vad som ytterligare försvårar situationen är att en stor del av regionens struktur avgörs av industrier som tidigare har varit expansiva men som nu är på tillbakagång. Företagen har överkapacitet och mycket låg lönsamhet. Vad skall vi då göra? Ja, vi måste slå vakt om basnäringarna och underlätta för dem. Det är viktigt att den verksamhet vi har kan fortleva och bidra till en god tillgång på arbetstillfällen. Undersökningar som har gjorts visar att materialflödet inom produktion och distribution motsvarar omkring en tredjedel av den totala industriproduktionens värde. I Bergslagslänen är den transporterade godsmängden per industrisysselsatt 20 20 större än i landet i övrigt. Det är ett sätt att mäta basnäringarnas stora betydelse i Bergslagen. Ett effektivt och rationellt transportsystem har således större betydelse för industrin i Bergslagen än för industrin i övriga delar av landet. Om vi inte kan åstadkomma snabba, effektiva och billiga transporter i Bergslagen, kommer basnäringarna där successivt att få det allt svårare. Transportplanering i syfte att åstadkomma transportsamverkan mellan företag samt ett effektivare materialflöde framstår mot den bakgrunden som ett mycket viktigt insatsområde inom ramen för fortsatta utvecklingsinsatser i Bergslagen. Mot denna bakgrund instämmer jag gärna i vad som sägs om satsningarna på kommunikationer när det gäller Bergslagspaketet. Men det behövs mycket mer. En väsentlig insats från statsmakternas sida för att förbättra förutsättningarna när det gäller transporteffektiviteten bör vara att använda en mycket större del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna till att förbättra infrastrukturen på transportsidan. Det gäller då vägar, järnvägar och telekommunikationer. Särskilt betydelsefullt är det att vi får ett sådant vägnät och järnvägsnät — både genom och inom Bergslagen — att de stora företagen inom basnäringarna kan fortleva. Förutsättningarna för ett effektivt regionalflyg i denna del av landet kan också förbättras. Men det är möjligt endast under den förutsättningen att monopolet inom flyget kan brytas. Herr talman! Elektronikens genombrott är av sådan betydelse att det kan jämföras med införandet av ångmaskinen och den elektriska motorn. Kanske är elektronikens betydelse ännu större på längre sikt. Vi ser nu en antydan om vad vissa kallar kommunikationssamhälle och andra kallar informationssamhälle. Vi vet ännu inte vad dessa begrepp rent praktiskt egentligen kommer att betyda. Men många gör den bedömningen att just denna teknikfaktor under de närmaste åren kommer att få större betydelse än den tidigare haft för företagens överlevnad. Förmågan att mycket snabbt tillgodogöra sig nya rön inom datateknik och elektronik kommer att bestämma många företags öde. Många företag i Bergslagen saknar i dag — bl.a. därför att de har dålig lönsamhet och därmed stora svagheter när det gäller att ackumulera vinster och att bygga upp kapital för nya investeringar — avancerad produktionsutrustning. Men även företag på relativt hög teknologisk nivå har under de senaste åren just på grund av bristande lönsamhet och överkapacitet inte moderniserat sin maskinpark. Här visar sig tydligare än någonsin vikten av att hålla vinstnivån uppe i näringslivet och att inte brandskatta företagen, frysa deras vinster, göra det svårt för dem att själva planera sin investeringsverksamhet. I många av dessa företag måste man se en teknisk förnyelse mer som en satsning på överlevnad än på tillväxt. En viktig förklaring är att konkurrensförmågan gentemot utländsk industri har försämrats och att företagen inte haft den lönsamhetsoch vinstutveckling som kunnat generera de investeringsmedel som krävs för nya tekniksatsningar. Det fordras ganska stora pengar för att detta skall kunna äga rum. Jag skall återigen ta exemplet från Stora Kopparberg, som behöver generera i ren vinst — utan att någon annan är framme och petar där — ca 1,5 miljarder kronor varje år för att kunna förnya och nyinvestera i sin maskinpark. Datortekniken kan komma att innebära stora fördelar för Bergslagen. Många människor kan få arbetsuppgifter som gör att deras geografiska placering blir mindre betydelsfull. Det öppnar möjligheter för fler människor att bo kvar i eller flytta tillbaka till Bergslagen. Det är därför viktigt att det i Bergslagen byggs upp en miljö som attraherar och stimulerar företag och utveckling inom den nya teknikens områden. Problem som skolor, arbetsmöjligheter för medflyttande till nyckelpersonal som måste rekryteras utifrån, bostadssituation, kommunikationer, service osv. måste därför hanteras mycket offensivt från politikers och kommuninvånares sida. Sådana satsningar tycker vi moderater är mycket viktiga. De har nämligen den generella karaktären att man inte gynnar ett företag i förhållande till ett annat. Om statsmakterna intar en positiv hållning till ny teknik och på olika sätt underlättar dess nyttjande skapas därigenom en ny sysselsättningspotential också i Bergslagen. I ett kortsiktigt perspektiv gäller det också att klara näringslivets akuta behov av teknisk personal. Ett exempel på det är ingenjörer för ASEA i Ludvika — ett problem som har diskuterats många gånger de senaste två tre åren. Fortfarande står ASEA i Ludvika utan den personal som behövs för att Sverige skall kunna klara viktiga exportsatsningar på marknader runt omkring i hela världe: när det gäller högspänningsöverföring. Det är viktigt att lösa detta problem, och det är märkligt att högskolor, staten och företaget ännu inte har hittat en lösning. Den utmaning som svenskt näringsliv och företagen i Bergslagen står inför gör det nödvändigt att avveckla politiska ingrepp, regleringar, påbud, pålagor, byråkrati, utredningar, subventioner och interventioner. Herr talman! Det behövs kort sagt näringsfrihet i stället för näringspolitik. En vittförgrenad selektiv politik, utformad av politiker med ringa erfarenhet av den verklighet de vill dirigera, måste ersättas av privat äganderätt och en fri företagsamhet som garanteras på goda villkor. Den socialdemokratiska synen på näringslivet präglas av tydliga förmyndarattityder. Ett utmärkande drag är att företagen hårt utnyttjas som beskattningsobjekt. Sammantaget uppgår skatteskärpningen för näringslivet sedan det socialdemokratiska regeringstillträdet 1982 till över 16,2 miljarder kronor här i landet. Samtidigt har skatterna på inkomster, förmögenhet, arv och gåvor höjts med över 6,5 miljarder kronor. För Bergslagen, med dess basnäringsberoende och från början sämre näringslivsförutsättningar, är det självklart att en sådan politik slår mycket hårt mot de kvarvarande utvecklingsmöjligheterna. Socialdemokraterna framhåller ständigt löntagarfonderna som en förbättring. Vi moderater kan självfallet inte dela den uppfattningen, att det skulle vara till fördel för företagen att de tvingas minska sina möjligheter till självfinansiering. Löntagarfonderna dränerar i själva verket näringslivet i Bergslagen på stora pengar, som hade kunnat användas i företagen. På samma sätt förhåller det sig självfallet i Norrbotten, som framhölls tidigare i debatten. Denna avtrappning minskar naturligtvis företagens möjligheter att klara sig utan Prot. 1985/86:149 stöd. 22 maj 1986 Utöver dessa resursindragningar har också andra skattehöjningar haft betydande negativa effekter på näringslivets utveckling. Den nya fastighetsskatten och avgifterna till förnyelsefonderna är exempel på sådana. Vissa uppskattningar tyder på att enbart förnyelsefonderna kommer att dränera näringslivet i landet som helhet på mellan 5 och 10 miljarder kronor. Det är märkligt att socialdemokraterna inte förstår, inte ser vad effekten av en sådan politik blir. Företag med höga och goda vinster kan möjligen klara denna typ av brandskattning, men de företag som har det svårt med lönsamheten, som har det svårt med utvecklingen, kämpar oerhört hårt för att överleva i en sådan politisk miljö. Det är naturligtvis lockande för politiker och ombudsmän att försöka ge intryck av dådkraft och engagemang genom att vidta det ena speciella ingreppet efter det andra i marknadernas funktioner. Men det är summan av alla dessa ingrepp under många och långa år som befolkningen och företagen i Bergslagen nu får betala genom frånvaro av tillräckligt bra utvecklingsförutsättningar. Särskilt de små företagens växtkraft i en fri ekonomi kommer att bli avgörande för att vi både skall kunna behålla och utveckla våra basnäringar, men också för att vi skall få ny sysselsättningsutveckling i Bergslagen. De små företagen utgör en plantskola för nya idéer. Att de flesta storföretag en gång har varit små är en självklarhet som understryker nödvändigheten av att småföretag kan startas och utvecklas under bästa möjliga omständigheter. Jag skall inte gå in på alla åtgärder som vi moderater föreslår för att underlätta de små företagens möjligheter att utvecklas. Men i fråga om detta finns det naturligtvis mycket som behöver göras. Vi vill t.ex. avveckla fastighetsskatten. Vi måste få bättre beskattningsregler när det gäller möjlighet till generationsskiften. Krångel och byråkrati drabbar de små företagen hårdare än de stora, eftersom de små företagen inte har råd att skaffa sig särskild juridisk expertis för att klara av alla krångelregler som ideligen införs. Herr talman! De regionalpolitiska problemen kan beskrivas på många olika sätt. Likafullt kan de i princip reduceras till att kostnadsläget i vid mening, i de områden som vi nu talar om och som har det svårt, är för högt jämfört med övriga landet. Alla övriga problem som redovisas är bara konsekvenser av detta enkla faktum. För att varaktigt råda bot på de regionala obalanserna måste en lösning till som varaktigt sänker kostnadsläget i vissa delar av landet jämfört med de övriga delarna. Den bästa lösningen är att parterna på arbetsmarknaden, som är ansvariga för avtalsförhandlingarna, tar hänsyn till verkligheten så att lönenivåerna anpassas också till omständigheterna i de regioner som har dessa svårigheter. Så länge lönebildningen sker i nuvarande former och med nuvarande inriktning återstår för oss politiker bara skattepolitiken som medel för att uppnå riktiga regionalpolitiska mål. Den metod som hittills prövats är sänkningar av arbetsgivaroch socialavgifterna — hittills i mycket ringa utsträckning. För framtiden bör man överväga om inte även inkomstskattepolitiken är ett effektivt medel då det gäller att nå de regionalpolitiska 145 mål som vi eftersträvar. För att göra sänkningar av inkomstskatterna ekonomiskt möjliga måste naturligtvis en del av nuvarande stödformer avvecklas eller omvandlas och delar av de medel som nu används för att skapa konstgjord sysselsättning tas i anspråk. Jag vill också understryka kommunalskattens betydelse som regionalpolitiskt medel. En mycket vanlig missuppfattning bland socialdemokrater är att det skulle vara möjligt att på politisk och administrativ väg fastställa vilka företag och branscher som kommer att vara livskraftiga i framtiden. Det är naturligtvis inte möjligt. Avslutningsvis, herr talman: Debatten i dag visar på tre grundläggande ting. För det första: Socialdemokraterna är blinda för de effekter som deras skatte-, avgiftsoch lönepolitik får på de områden i landet som har ursprungliga svagheter i förhållande till storstadsregionerna. I stället har man mage att kritisera det privata näringslivet för att det inte ställer upp när företagen i själva verket kippar efter andan under socialdemokraternas ekonomiska strupgrepp. För det andra: När effekten av socialdemokraternas politik når smärtgränsen för näringsliv och människor i Bergslagen satsar man på en selektiv paketpolitik och kontrollerar själv delegationer, fonder och styrelser som tror sig i stort och smått kunna bestämma näringslivets utveckling. Förmyndarpolitiken består under effektiv socialdemokratisk politisk kontroll. För det tredje: Industriministern har, herr talman, lovat att ett tredje och eventuellt ett fjärde Bergslagspaket av samma karaktär som det vi nu diskuterar kommer att läggas fram. Folket i Bergslagen vet vad det har att vänta under en socialdemokratisk regering — fortsatt högskattepolitik, fondpolitik, regleringspolitik och ett och annat rött paket. Möjligen kan, herr talman, skriet från vildmarken störa den politiska planeringen i kanslihuset. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Regioner kan råka in i sysselsättningsmässiga krissituationer på många olika sätt, vilket tillsammans med deras väsentligt olika förutsättningar gör att erforderliga stödåtgärder blir av helt olika slag. Varvsorterna Landskrona, Uddevalla och Malmö har nära nog kastats in i kriser då varven, deras samhällsbärande industriföretag, lagts ned på en gång genom ett enda beslut. Motsatsen härtill är den långsamma men ständigt pågående utflyttningen från kommunerna i Norrlands inland, där krisen kommer genom ett stort antal små beslut på familjenivå att flytta från en kär hembygd därför att inga jobb finns att få där. Men landets sannolikt största krisregion i dag ligger i Bergslagen, där under de senaste tio åren 12 000 jobb förlorats, huvudsakligen inom bergshanteringen men även inom annan industri och inom jordoch skogsbruket. Det är uppenbart att vad Bergslagen behöver för att komma ut ur dagens kris är att områdets järnhantering kompletteras med en ny industristruktur, helst uppbyggd av högteknologiska företag inom flera olika branscher. En sådan ny struktur tar lång tid att bygga upp, eftersom även framgångsrika företag måste börja i blygsam skala och behöver tid på sig för att konsolideras innan de kan nyanställa personal i större omfattning. Samtidigt är det ett faktum, att de strukturellt betingade friställningarna inom bergshanteringen ofta berövar stora grupper av anställda deras jobb på en gång: Bångbro, Hällefors och Morgårdshammar erbjuder färska exempel härpå, och i orter som Fagersta, Avesta, Långshyttan, Garpenberg, Saxdalen och Fredriksberg hänger hotet om framtida, av konkurrensskäl nödvändiga strukturförändringar eller nedläggningar tungt över samhällena. Det förhållandet att den gamla industrin reduceras genom stora och snabbt verkande åtgärder, samtidigt som den nya industristrukturen växer fram långsamt och i små steg, innebär automatiskt att övergångsproblemen i Bergslagen under tiden fram till sekelskiftet kan bli betydande och svårlösta. Ett sätt att minska dessa övergångsproblem är att undvika centralt fattade beslut som minskar vår kvarvarande järnhanterings konkurrenskraft, ett annat att i handelsförhandlingar med andra länder bevaka den svenska specialstålexportens intressen. Här kan bl.a. följande bli aktuellt: 1. Den planerade energiskattehöjningen vid årsskiftet 1986-1987 kommer att höja energiskattenotan för järnhanteringen från 360 miljoner i dag till 460 efter den genomförda höjningen. Den utländska stålindustri med vilken vi har att konkurrera har klart lägre energiskatter, vilka dessutom i flera fall är utformade enligt vårt momssystem. Om detta tillämpades i Sverige skulle vår stålexport ej belastas av energiskatterna, vilket skulle öka vår konkurrenskraft. 2. Den av regeringen föreslagna höjningen av gasolskatten från 130 till 550 kr./ton är ett exempel på en åtgärd som verkligen drabbar Bergslagens industrier, där tre fjärdedelar av landets industriella gasolkonsumtion ligger. Om den genomfördes skulle den kosta regionen 70 miljoner per år i extra kostnader, förutom att investeringar i storleksklassen nära 1 miljard — som genomfördes då gasolen var helt skattefri för blott ett drygt år sedan — skulle bli av tvivelaktigt värde. 3. Planer föreligger på att slopa rådande exportförbud på skrot. Om vår omvärld — och då inte minst våra grannländer Finland och Norge — samtidigt gjorde detta vore åtgärden konkurrensneutral och helt acceptabel. Men att ensidigt slopa skrotexportförbudet skulle kosta den helt på skrot baserade stålindustrin i Bergslagen ungefär en kvarts miljard kronor per år och är därmed ett typexempel på en åtgärd som ej ensidigt bör genomföras. 4. I högre grad än något annat lands stålindustri är vår svenska inriktad på export. Denna hindras i dag fortfarande — särskilt i fråga om rostfritt och höglegerat stål — av avsevärda tullar, även i industriländerna. Det är därför värdefullt om statsmakterna kan bidra till att minska handelshindren på stålområdet, vilket kan bli aktuellt i den rond av förhandlingar som nu förestår inom GATT. Statsrådet Hellströms insatser på området är värda en eloge! 5. Löntagarfonderna drar i dag avsevärda belopp från Bergslagen, men deras satsningar sker sällan där. Det var ett olyckligt beslut för en region där medlen borde behållits för egna behov. Om vi är överens om att Bergslagen behöver en ny industristruktur, kommer frågan upp hur denna skall åstadkommas. Efter att förut endast ha givit ”utredningspengar” till området har regeringen nu i en proposition föreslagit att 425 miljoner skall satsas på Bergslagen under en treårsperiod, vartill bör läggas ordinarie anslag till de berörda sex länens länsstyrelser och utvecklingsfonder samt medel som satsats av privata företag i ett antal investmentbolag. Men all respekt för uppläggningen av denna Bergslagssatsning måste man ändå konstatera att den är orimligt liten om den jämförs med de åtaganden statsmakterna gjort i varvskrisernas städer — Landskrona, Uddevalla och Malmö. Dessa orter har ju ett förnämligt läge ”på Sveriges framsida” och borde därför kunna lösa sina problem med mindre statliga stödåtgärder än vad som erfordras i den geografiskt, administrativt och klimatologiskt mycket sämre belägna Bergslagsregionen. Om satsningar där kräver mer pengar borde dessa i budgetbesparingssyfte kunna tas från regioner som sedan länge eller i stor skala fått proportionsvis mycket större anslag än Bergslagen! Stor enighet råder — både i propositionerna och i många motioner — om att infrastrukturen i Bergslagsregionen måste utbyggas och förbättras för att underlätta tillkomsten av en ny industristruktur. Vägar, järnvägar, flygförbindelser, naturgasledningar, telekommunikationer och inre vattenvägar i Mälaren och Vänern måste inte bara finnas utan också ge så snabb och tät service som det moderna samhället kräver i den avancerade teknikens tidevarv. Men det vore fel att uppta kammarens tid med frågor som så utförligt behandlats av andra! Utbildning och teknikspridning, lokalt förankrad genom förläggning av skolor, högskolor och universitet inom eller i omedelbar anslutning till Bergslagen, är av vital betydelse för åstadkommande av en ny industristruktur. Vikten av att Bergslagens tekniska högskola kommer till stånd i Borlänge enligt de planer som upprättats i samråd med Uppsala universitet kan inte nog understrykas. Bergskolan i Filipstad är en värdefull resurs, med förnämlig utrustning på det materialtekniska området. Med litet mer pengar till personal kan denna skola göra stora insatser både för östra Värmland och för hela Bergslagen! En god infrastruktur och tillgång till lämpliga skolor är nödvändiga förutsättningar för strukturomvandlingen i Bergslagen — men därtill behövs tillgång till duktiga, välutbildade entreprenörer med verklig framåtanda. Utan sådana finns inga möjligheter att på administrativ väg kommendera fram nya företag inom branscher som ofta ej finns i regionen förut. En av den föreslagna Bergslagsdelegationens viktigaste uppgifter borde därför bli att systematiskt organisera en omfattande utbildning av blivande företagsledare. Detta innebär inte alls att någon ny skola behövs — skolor och kurser finns det gott om! Men lämpliga kandidater måste lockas att gå igenom dem, och att fullfölja den utbildning de påbörjat. Den centrala frågan blir slutligen med vilka metoder skapandet av nya företag skall uppmuntras och stödjas inom Bergslagsregionen. I flera olika motioner har folkpartiet därvid hävdat att generella stödåtgärder är bättre än i viss mån godtyckliga selektiva stöd. Vi har därför efterlyst en reduktion av arbetsgivaravgifterna och de sociala avgifterna för nya eller expanderande Prot. 1985/86:149 företag i regionen, varvid dess värre viss kontroll måste ske av att sådana 22 maj 1986 eftergifter medges endast genuint nya företag eller företag som verkligen nyanställt personal. Det stöd i form av 10 96 nedsättning av avgifterna som i dag utgår i Norrbotten är slösaktigt och i orter som Luleå och Piteå knappast nödvändigt. Med vårt förslag skulle avgiftsnedsättningarna riktas enbart till nya och expanderande företag, vilket dels gör dem effektivare, dels minskar kostnaderna för statsmakterna. Den ofta kapitalintensiva utrustning som erfordras inom nya, högteknologiska förslag innebär dock att generella stödåtgärder måste kompletteras med ”mjuka” lånemöjligheter. I regeringens proposition anses en permanentad Bergslagsdelegation vara ett lämpligt organ för att fördela sådana lån. I folkpartiets Bergslagsmotion har Bergslagsdelegationen tilldelats en samordnande och rådgivande roll. Själva beviljandet av lån — och i vissa fall stöd — skall, har vi förutsatt, ligga kvar hos länsstyrelserna och utvecklingsfonderna ide sex berörda länen. I linje härmed har folkpartiet yrkat på att länsanslaget skall ökas med 100 milj.kr. Vi ställer oss tveksamma till att ge Bergslagsdelegationen egen utlåningsrätt — detta kan leda till ökad byråkrati och till viss administrativ oreda på grund av att alltför många instanser har rätt att låna ut pengar till samma låntagare för samma ändamål. Det finns inga hopplösa situationer, bara hopplösa människor! Om vi i Bergslagen får den uppbackning som nu diskuterats finns det förvisso många områden inom vilka goda satsningnar kan göras i framtiden för att ge oss en ny industristruktur. Låt mig nämna några: 2. Dataföretag vilka med det moderna telenätets hjälp kan lokaliseras även till glesbygden. 3. Mineralletning, ledande till både småoch storskalig gruvdrift. 4. Vattenbruk med produktion av fisk och kräftor. Varför skall Sverige importera kräftor för 100 miljoner om året? 11.Satsning på och uppmuntran av deltidsjordbruk utan vilket glesbygden löper risk att avfolkas. Herr talman! Optimism och framåtanda behövs för att lyckas med det jag uppräknat. Den av kalla, internationella marknadsvindar karakteriserade verkligheten är därvid det största hindret. Vi politiker har all anledning att i bästa samarbete hjälpa Bergslagen till en ny industristruktur som skall komplettera den i dag sviktande industriella ryggrad som järnhanteringen dock fortfarande utgör i regionen. 149 Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer beträffande regionalpolitiken.

Herr talman! ”Bergslagen förblöder”. Detta sedan 1960-talet smått klassiska uttryck för Dalarna kan nu med eftertryck användas för Bergslagen och Bergslagslänen. Den statistik som bifogas utskottets utlåtande talar i detta fall sitt tydliga språk. Under senare år har flyttlassen ut från Bergslagen ökat i synnerligen oroande takt, och folkminskningen är stor i många kommuner. Prognoser tyder på att denna utveckling kommer att accentueras om inte omedelbara åtgärder vidtas. Det nästan tragiska är att det, som alltid, i första hand är ungdomarna som flyttar på grund av brist på arbete efter avslutad skolgång. I vissa kommuner är det nära 50 96 av ungdomarna som flyttar omedelbart efter genomgången gymnasieskola. Vad som nu måste komma till är samlade, kraftfulla åtgärder — och snara åtgärder, annars kan det vara för sent. Det är ju inte bara människor i bygder som uttunnas som kommer i kläm. Även de som dras till utvecklingen i storstadsområdet får ofta problem. Bostadsoch miljöproblemen ökar, och kulturmönstret för den enskilde kan skapa oro och otrygghet. Mot denna bakgrund är det illa att de senaste årens regionalpolitik varit så svag att obalansen mellan och också inom regioner har ökat. Denna ökade obalans, genom en allt snabbare strukturomvandling, har hårt drabbat Bergslagen och Bergslagslänen. Kommunerna i Bergslagen har sedan gammalt varit uppbyggda kring en stor och ofta dominerande industri. Det är ju just dessa företag som drabbats av strukturförändringar, strukturrationaliseringar och i många fall nedläggningar. Statsmakterna var inte observanta tillräckligt tidigt på vad som komma skulle. Genom socialdemokraternas tidigare starka satsning på storföretagen då flyttningsprocessen hade sin grund, alltså redan på 1960-talet och i början av 1970-talet, inleddes centraliseringen. Centern fick länge kämpa för en aktiv lokaliseringsoch senare regionalpolitik och en satsning på de mindre företagen. Det är ju ingen tvekan om att Bergslagens räddning är en utveckling av den mindre företagsamheten, som har en given plats vid sidan av de större företagen. Politiken måste starkt inriktas på att stimulera de små och medelstora företagen och skapa goda förutsättningar för dessa. Vad skall nu göras? I dagarna gör LO-chefen Stig Malm en ”eriksgata” i Bergslagskommunerna. Enligt pressuppgifter har han inhämtat råd av förre finansministern Gunnar Sträng om hur han skall ”tala” med de stora företagen för att få dem att satsa på Bergslagen. Inte vet jag vad Gunnar Sträng gav för råd, men tanken att inhämta råd var självfallet bra. Nu tror jag inte att det löser några problem att vifta med tvångsåtgärder, som Stig Malm gör. Det finns säkert andra åtgärder som är mera verkningsfulla. Men jag delar uppfattningen att de stora företagen och särskilt de multinationella företagen borde känna större ansvar för ersättningssysselsättningar vid rationaliseringar och personalneddragningar. I många fall har vi verkligen anledning att vara kritiska. Jag tycker att det är nödvändigt att främja en positiv utveckling i deras tankevärld när det gäller att skapa ersättningssysselsättningar. Det ndå basnäringarna som Bergslagskommunernas människor i stor utsträckning skall ha som grund också i framtiden. Därför måste alla åtgärder vidtas som kan främja dessa näringars utveckling och framtid. Då tänker jag inte bara på den industriella sektorn utan också på de areella näringarna, skogsoch jordbruket, liksom turismen. Samhällets insatser måste i första hand inriktas på att skapa bättre och så långt möjligt lika förutsättningar mellan olika regioner. Här måste ett helt batteri av insatser till. Den redovisning som centerns företrädare har gjort tidigare under debatten vill jag instämma i, och jag skall inte upprepa de många centerförslag vars genomförande skulle bidra till en positiv utveckling. Det paket på 425 milj.kr. under en treårsperiod som regeringen och nu utskottets majoritet presenterar för riksdagen är alldeles otillräckligt. I motion 480 har vi representanter för centern från Kopparbergs, Västmanlands, Örebro och Värmlands län krävt en effektivare satsning. Det finns vissa inslag i paketet som är positiva på längre sikt, det skall inte förnekas. Detta gäller särskilt insatserna för forskning och utbildning. Att utveckla högskoleverksamheten inom regionen är en bra satsning för framtiden. De mindre högskolorna har en alldeles särskild möjlighet att anpassa sin utbildning till företagen i området. Detta är viktigt, för i dag ropar vissa företag efter högskoleutbildad personal, med utbildning anpassad till deras verksamhet. Satsningen på teknisk utveckling är en framtidsfråga för icke minst Bergslagslänen. Självfallet bör det ske en samverkan där man kompletterar varandra. Det får bara inte bli så att större delen av elektronikutvecklingen och datautvecklingen sker i Helsingforssområdet. Då utarmas glesbygdslänen. Vi behöver faktiskt ett band av tekniska utvecklingscentra i Bergslagen och Norrlands inland. Kommunikationer är självfallet viktiga för att utveckla företagsamhet och service. De 155 miljoner som anvisas för detta ändamål i Bergslagspaketet är dock till större delen medel som ändå skulle fram. Detta gäller inte minst riksväg 70 förbi Krylbo. Den är planerad och skulle ha byggts även utan Bergslagspaketet. Jag vill också understryka att inlandsbanan självfallet är ett projekt som är av stort intresse och bör återuppbyggas i sin helhet. Den skulle då bli en bra tillgång för industriell utvecklingsverksamhet i Dalarna och Norrlands inland. I motion 480 yrkar vi att 10 milj.kr. skall anvisas för en bro över Dalälven vid Hovnäs i Avesta kommun. Detta är ett angeläget projekt. Jag vill erinra om att länsstyrelsens styrelse i Kopparbergs län vid planeringen inför sista tioårsperioden beträffande länsanslagen praktiskt taget i sin helhet rekommenderade att denna bro skulle ingå i bygget. Företrädare för alla politiska partier var eniga om detta. Tyvärr upphävde regeringen länsstyrelsens beslut. Det kan hända att man i efterhand försöker reparera den fadäsen. Det var inte bara det att bron inte kan byggas utan pengar. Det var också så, att regeringen upphävde ett beslut som det rådde bred parlamentarisk enighet om i länsstyrelsen, på ett som jag tycker felaktigt sätt gick in och ändrade ett beslut som lokala och regionala politiker bättre kunde fatta med god kännedom om problemet och dess anknytning. I vår centermotion i anslutning till Bergslagspaketet yrkar vi på ordentliga höjningar av länsanslagen. Jag skall bara understryka det stora värde som dessa anslag har för att snabbt och på ett bra sätt stimulera utveckling av företag och också startande av nya företag. I reservation 69 från centerns ledamöter i utskottet finns också täckning för de ökade krav vi i det fallet ställer för de fyra Bergslagslänen. I motionen som jag nyss refererade till begär vi också att regeringen vidtar åtgärder för att placera in vissa kommuner i stödområde och i vissa fall i ett högre stödområde. För Kopparbergs län föreslår vi att riksdagen beslutar att Avesta, Smedjebacken och Ludvika kommuner under en övergångstid inplaceras i stödområde A och därefter i stödområde B, samt att Hedemora och Gagnefs kommuner inplaceras i stödområde C. Det skulle, herr talman, vara naturligt att yrka bifall till dessa yrkanden i motionen. Jag skall dock inte komplicera voteringsförfarandet ytterligare i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande, utan förutsätter att regeringen verkligen tar ad notam vad i motionen hävdas. Socialdemokraterna i Dalarna har på hemmaplan krävt mera långtgående insatser än vad regeringens förslag innebär. Regeringens beaktande av centerns krav kanske i någon mån kan göra socialdemokraterna i Dalarna mera trovärdiga på hemmaplan än de blir om de inte får ut någonting av sina mera långtgående krav i förhållande till vad regeringspropositionen innehåller. Detta är några korta redovisningar inför ett stort och viktigt avgörande. Vi får aldrig glömma bort att bakom besluten och formuleringarna finns människor som av oss politiker kräver en insats för att skapa sysselsättning, god miljö, trygghet och omsorg. Mot bakgrund av vad jag här sagt yrkar jag bifall till reservationerna nr 43, 47, 50 och 69 i arbetsmarknadsutskottets betänkande.